Herr talman! Viola Claesson lyssnar något illa, vill jag påstå. Jag har inte sagt någonting om att vi hyllar det norska förslaget. Jag har sagt att det pågår en uppfriskande debatt i dessa frågor i Norge, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Jag vet inte, men det kanske Viola Claesson vet, om den norska regeringen redan har fattat beslut på detta område. Jag känner inte till det. Men att det har pågått och pågår en sjöfartspolitisk debatt i Norge är helt klart. Den norska handelsflottan, precis som vår, är i kris. Den norska regeringen har tagit initiativ till att arbeta fram förslag till olika insatser för att lösa krisen. Det tycker jag bådar gott. Det skulle vara viktigt och riktigt att vi i Sverige också fick en mer omfattande debatt om hur vi löser våra problem. Om det kommer bra initiativ, Viola Claesson, skall vi inte klandra den norska regeringen för det, om det dessutom visar sig att förslagen går i samma riktning som vi skulle vilja ha det. Att förslagen kommer från en socialdemokratisk regering i Norge gör inte det hela sämre. Så tycker jag att vi skall se på de problem som vi nu diskuterar. Sedan till vpk:s förslag när det gäller sjöfartspolitiken. Ni vill socialisera sjöfartsnäringen. Enligt vår uppfattning och våra liberala värderingar löser det inga problem. Men om vi väljer socialiseringslinjen kommer undergången för svensk sjöfart allt närmare.

Herr talman! Hugo Bergdahl tycks tro att det räcker med en uppfriskande debatt för att rädda den svenska handelsflottan. Jag lovar i så fall, Hugo Bergdahl, att jag skall fortsätta att dra mitt strå till stacken. Annars är det faktiskt min uppfattning att det inte räcker med att bara debattera. Vi efterlyser konkret politik, men regeringen har underlåtit att ens komma med ett förslag till ett sjöfartspolitiskt program. I dagsläget vet vi inte ens om regeringen kommer att lägga fram en proposition i vår — eventuellt heter det bara. Jag måste höra med Hugo Bergdahl: Om det inte räcker med en uppfriskande debatt, hur ser Hugo Bergdahl och folkpartiet på det som den norska s.k. arbetarregeringen håller på att driva igenom? Det som är bra för redarna i Norge eller redarna i Sverige kanske är rent katastrofalt för sjöfolket. Den bekvämlighetsflaggning och utflaggning som redan finns har ju varit förödande för arbetarna ombord, för dem som gjort det verkliga jobbet. Skall vi fortsätta att ha en sådan politik? Det är helt klart en ren högerpolitik, där klippens män kan fortsätta att kamma in pengar. Är det så Hugo Bergdahl vill ha det, undrar jag om den svenska socialdemokratiska regeringen och Birger Rosqvist utan vidare kan ansluta sig till den uppfattningen. Ge ett klart besked, Hugo Bergdahl!
Herr talman! I en demokrati för man helst först en uppfriskande debatt, och sedan går man till beslut. Jag hoppas att Viola Claesson och jag åtminstone på det området kan vara överens. Jag efterlyser till att börja med en stimulerande debatt, så att vi sedan kan formulera förslag som leder till beslut i konkreta frågor. Det som är bra för redarna är också bra för sjöfartsnäringen i Sverige, det är vi helt övertygade om.

Herr talman!

Dagens betänkande handlar av den anledningen inte om sjöfartspolitiken, utan den handlar helt och hållet om det som anges under Sjöfart i budgetpropositionen vad gäller kostnader och anslag. Det är alltså detta som vi skall behandla. Men till min förvåning har den största delen av den debatt som förts här upptagits av just sjöfartspolitiska frågor. Det är ju bra att man är ute i tid och tar debatten redan innan propositionen är framlagd och innan motionerna blivit behandlade. Men jag kan inte undertrycka min uppfattning att detta är en litet felaktig handläggning. Jag skall behandla budgetpropositionen och det som finns om sjöfart där.

Men det är bara att konstatera att utvecklingen — eller vad vi skall kalla det, för det är ju mer en avveckling på sjöfartens område — sker så snabbt att kanske en del av det vi föreslog för ett år sedan inte är aktuellt längre. Det beror inte på att det har blivit någon försening utan på att situationen har ändrats. Den överkapacitet inom sjöfartsnäringen som vi kan notera har fått förödande konsekvenser för alla traditionella sjöfartsländer, och problemen är stora på alla håll. Vi vet att den svenska handelssjöfarten och handelsflottan har minskat katastrofalt i storlek och omfattning. Låt mig redan från början i detta sammanhang nämna något som finns i vårt betänkande. Det är det temporära stödet till rederinäringen, som vi införde 1982. Det har inneburit att svensk sjöfartsnäring har tillförts — eller sluppit betala — 591 milj.kr. Det är det belopp som utbetalats hittills. Men i budgetpropositionen konstateras att denna åtgärd haft begränsad effekt. Vi Prot. 1986/87:105 har inte hört några invändningar mot det här stödet annat än från moderat — 9 april 1987 håll, men det är av andra, principiella skäl som moderaterna varit emot det. ' Vi ser att det i budgetpropositionen noteras att denna kraftiga satsning haft begränsad effekt. Vi vet visserligen inte hur situationen hade varit varit om inte detta stöd hade funnits, men vi vet att situationen i dag är mycket bekymmersam. Sjöfartsverkets huvuduppgift är att skapa sådana betingelser för sjöfarten i svenska farvatten att den kan bedrivas i säkra och effektiva former. Sjöfartsverket skall även verka för att säkerheten ombord på svenska fartyg är tillfredsställande oberoende av vilket farvatten man befinner sig i. Detta tar utskottet upp i inledningen till betänkandet. Man har funnit att sjöfartsverkets verksamhet också kan drivas i affärsverkets form. I och med förslagen i årets budgetproposition får sjöfartsverket möjlighet att handla på ett mera affärsmässigt sätt, utan att det går ut över säkerheten. Jag kan inte se varför det skulle försämra sjöfartsverkets uppgifter att främja säkerheten och ha hand om tillsynen över fartyg. När det gäller luftfarten har man denna inriktning. Man har ett marknadsmässigt agerande. Det är en förutsättning för att man bl.a. skall kunna möta efterfrågan. Det är därför anslagsmedlen har försvunnit såsom normal finansieringskälla. Man får i stället finansiera med egna medel, vilket nu gäller här för sjöfartsverket. Säkerheten kommer inte att bli eftersatt av det skälet. Har man till myndighetsuppgift att se till säkerheten får det väl förutsättas att man inte prutar på den uppgiften. Det är en viktig sak för verket som sådant. Det har sagts en del om de indragningar som sjöfartsverket föreslår på vissa håll. Vilket verk det än gäller och vilken verksamhet man än håller på med, så måste verksamheten anpassas efter den efterfrågan som finns. Sjöfarten vid våra kuster och den svenska handelsflottans verksamhet har minskat. Färjesjöfarten har tagit över en stor del. Den trafikerar vissa bestämda hamnar och går fram och tillbaka. Den kräver inte så stora insatser från sjöfartsverkets sida, och ännu mindre från lotsväsendets sida. Sjöfarten bedrivs numera med mycket större fartyg, som har mycket större tonnage, vilket innebär att antalet fartyg har minskat i motsvarande grad. Det har en väsentlig betydelse i detta sammanhang. När man finner att efterfrågan på verkets tjänster har minskat kan man väl inte begära att utbudet av tjänster skall vara oförändrat? Med en viss förvåning har jag läst en del av de inlämnade motionerna som handlar om just detta. Samtidigt säger man att man värnar och slår vakt om sjöfarten och att den inte får belastas med några extra kostnader. I ett par motioner står att man skall återuppta verksamheten vid Hölicks lotsplats. Vad menar ni med att man i riksdagen skall besluta om att återuppta lotsningsverksamheten på vissa platser? Vi kan inte föreskriva i riksdagen att båtarna nu skall köra hit eller dit och ta lots, därför att vi har bestämt att verksamheten skall förbli oförändrad. Om man tidigare har haft 400-500 lotsningar per år och det går ner till ett femtiotal, skall det då fortsättningsvis sitta 8-10 man och rulla tummarna och vänta på att det skall komma en båt? Jag är övertygad om att den 95 kvalificerade arbetskraft som det gäller inte vill ha det på det sättet. Den föredrar i stället att utföra ett rejält arbete och lotsa i tillräckligt stor omfattning för att kunna bibehålla sin kompetens. Anna Wohlin-Andersson och Viola Claesson tog upp Landsort och Svartklubben. Vi har där en handläggningsordning för indragning av tjänster och minskning av bemanning. Anna Wohlin-Andersson ironiserade litet grand över hur det gick till. Vi har ändock en förordning som man tillämpar i detta sammanhang. En myndighet som vill minska personal med direkt betydelse för tillsyn och övervakning av en viss kuststräcka skall inhämta yttrande från länsstyrelsen över denna åtgärd. Länsstyrelsen skall låta andra myndigheter som kan tänkas bli påverkade av åtgärden yttra sig och bedöma hur åtgärden påverkar anspråk på bemanning som skilda samhällsintressen kan ställa. Om det skulle visa sig att indragningen väsentligt påverkar förhållandena och ger förändringar skall länsstyrelsen skyndsamt, sägs det, utreda följderna av åtgärden och låta en rad instanser yttra sig. Det gäller berörda statliga myndigheter, kommuner och organisationer. Finner länsstyrelsen då att det är angeläget med fortsatt bemanning, skall länsstyrelsen också föreslå hur huvudmannaskap, organisation, finansiering och kostnadsfördelning skall kunna ordnas. Skulle myndigheten, dvs. här sjöfartsverket, trots eventuella invändningar vilja genomföra sin föreslagna personalinskränkning, då skall frågan av myndigheten hänskjutas till regeringen för prövning. Den förordning som jag här har redogjort för har tillämpats när det gäller planerade inskränkningar vid Landsort och Svartklubben. Vad gäller det i det här fallet? Ja, det gäller indragning av lotsoch båtpersonal i viss utsträckning. Det skulle få konsekvenser som egentligen inte hör hemma hos sjöfartsverket. Man menar att sjöfartsverket skall se till att kusten och skärgården hålls levande och det ena med det andra, men det är sjöfarten som får betala detta. Hur många tjänster är det fråga om på Landsort? Jag har fått uppgiften i eftermiddag från sjöfartsverket via kommunikationsdepartementet att 24 personer för närvarande har verksamhet på Landsort. Därtill kommer fem lotsar som har tjänstgöring där men som så att säga ambulerar — de bor på annat håll. Av alla dessa gäller det en minskning med två personer — det är två personer som skall tas bort från Landsort. På sikt kan det bli fyra. Det är vad frågan gäller. Jag har läst en motion där det stod att det var fråga om 36 tjänster och att det bara skulle bli 13 kvar. Jag vet inte var de uppgifterna kommer ifrån, men jag har här redovisat de faktiska uppgifter som lämnats av sjöfartsverket i eftermiddag. Ponera, Anna Wohlin-Andersson, att sjöfartsverket inte skall göra några indragningar utan behålla all personal som man inte har arbetsuppgifter för. Anna Wohlin-Andersson talade ju så varmt för sjöfarten, att man inte skall belasta den med extra kostnader. Sjöfartsverket skall gå ihop, intäkter och kostnader skall något så när balansera. Men samtidigt innebär ju Anna Wohlin-Anderssons förslag att sjöfarten får betala — och dessutom med rätt stora pengar — för en hel rad tjänster som man inte använder. Det kan ju inte gagna sjöfarten att handskas med dessa frågor på det sättet. Vi får acceptera vissa indragningar och viss anpassning av sjöfartsverkets verksamhet precis som vi får acceptera motsvarande åtgärder på alla andra områden. Det är en procedur som har pågått längs hela vår kust, och det är en följd av rationaliseringar som i sin tur är orsakade av ändrad struktur på sjöfarten. Anna Wohlin-Andersson tog också upp frågan om isbrytningen och kostnaderna för den. Hon sade att hon ställt frågor härom förra året. Jag har delvis svarat Anna Wohlin-Andersson med några motfrågor. Ni vill ju lägga på sjöfarten andra kostnader genom att ni motsätter er alla rationaliseringar. Jag tänker inte lyda Anna Wohlin-Anderssons anmaning att inte gå in på hur ni har feltolkat frågan om isbrytningen, även om jag själv har varit med och försökt att förklara den här frågan för er i annat sammanhang och försökt rätta till era misstag. Ni säger att ni förra året stred mot avgifterna för isbrytning. Ni hade då tydligen för er att avgiften för isbrytning och avgiften över huvud taget hade med regionalpolitik att göra och att den skulle försämra möjligheterna för näringslivet i Norrland. På något sätt hade ni fått för er att avgifterna för isbrytningen drabbade näringslivet i Norrland. Kostnaderna för isbrytning slås ut på all sjöfart i Sverige. Om en båt går på Göteborg, Halmstad, Varberg, Oskarshamn eller Luleå så är det precis samma avgifter, utslagna året runt för att finansiera den kostnad som infördes förra året för isbryteriet. Det har inte på något sätt mer med Norrland att göra än med något annat. Om ni har engagerat er så mycket i detta med isbrytning och har anmärkningar mot att avgiften införts, kunde ni väl under det år som har gått innan ni satte er att skriva motioner igen åtminstone ha lärt er vad det handlar om! Detta är inget regionalpolitiskt pålägg, utan regeringen har beslutat att kapitalkostnaderna — kapaciteten kallar man det — skall betalas av sjöfarten. Däremot står staten för driftkostnaderna. Detta är en statsfinansiell fråga. Det är för att minska budgetunderskott och annat som detta har kommit till. Och hur budgetunderskotten uppkommit brukar man tala om när finansutskottets talesmän står i talarstolen, så det behöver inte jag redogöra för. Herr talman! Jag tror jag har berört de reservationer som finns i detta betänkande. Jag vill nog säga att en del av det som har framförts från både centern och vpk om sjöfartsverkets möjligheter att rationalisera, som de vill säga nej till, inte gagnar den sjöfart som de talat så varmt för i inledningen till anförandena om en positiv sjöfartspolitik.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

Herr talman! Birger Rosqvist är inte riktigt nöjd med att det finns några talare som har velat diskutera sjöfarten ur ett vidare perspektiv än vad som finns med i betänkandet. Jag försökte faktiskt förklara varför det finns anledning att ta upp mer än frågan om sjöfartsverkets konstruktion och funktion och det som finns med i betänkandet. Det beror ju på att vi ännu inte vet om det kommer något regeringsförslag om sjöfartspolitiken över huvud taget i vår. Jag uppfattade inte Birger Rosqvists inlägg som ett svar på den frågan. Det här är fortfarande oklart, och jag vill gärna ha ett klart besked. På frågan om vart det program om sjöfartspolitikens framtid som Birger Rosqvist har varit med och författat har tagit vägen och vad som har hänt med det säger Birger Rosqvist att detta finns med i de bedömningar som övervägs inom kommunikationsdepartementet. Jag förutsätter att det då handlar om trafikoch transportpolitiken inför 1990-talet, och där har vi ännu inte fått någon insyn. Men det är ju över ett år sedan detta program skrevs! Sedan hänvisade Birger Rosqvist — och det var ju ett viktigt erkännande — till att avvecklingen av den svenska handelsflottan sker så snabbt att detta program inte längre är aktuellt. Men det kommer man ju alltid att säga, om man struntar i att ta fasta på de förslag som finns. Hade man börjat redan förra året att titta på en del av de mycket goda förslag som fanns och som också överensstämmer med dem vpk har presenterat hade det redan kunnat ske någonting. Det är detta jag menar är en låt-gå-politik, som bara gynnar dem som har gjort stora klipp och dem som vill ha ett öppet internationellt register i Sverige, precis som man nu håller på att genomföra i Norge och som missgynnar det sjöfolk som Birger Rosqvist har samarbetat med i arbetet på ett programförslag. Detta tycker jag är ganska märkligt. Jag förstår att moderaterna och folkpartisterna kan plädera för en sådan ordning — jag borde kanske säga oordning eller låt-gå-politik — men regeringen måste någon gång lämna rejäla besked och någon form av förslag. Jag vill till sist bara nämna vad man låtit ske under den här tiden. Det fanns ett statligt rederi — Zenit, vars saga nu är nästan all — som sålde ut sina fartyg i stället för att utveckla den verksamhet man hade. Fartygen såldes till en av dem som har gjort de allra största, märkligaste och snabbaste klippen i Sveriges historia. Sådana personer med en sådan affärsverksamhet får leka med det som tidigare var samhällsägt och som man i stället skulle kunna ha haft nytta av att utveckla. Det är en sådan politik vi avvisar.

Herr talman! Om det är någon som vet hur många lotsningar som behövs, så är det naturligtvis Birger Rosqvist. Men den personal som vi vill ha kvar på Svartklubben och Landsort behöver inte nödvändigtvis bara lotsa. SMHI, marinen, sjöräddningen och naturvårdsverket är exempel på myndigheter som behöver få arbete utfört, varigenom de kan hjälpa till att behålla tjänsterna på Landsort och Svartklubben, som det handlar om i dag. Vi har inte sagt att sjöfarten skall betala detta. Ni socialdemokrater måste ju t.ex. få fram ungefär 400 miljoner till skolan efter en uppgörelse med moderaterna och ungefär 350 miljoner till skatteutjämningssystemet. Då kan ni nog också få fram de växelpengar som det är fråga om i det här sammanhanget för att behålla personalen på dessa båda lotsplatser utan att det skall behöva belasta sjöfarten. Det kan ni säkert göra, i synnerhet om det som Birger Rosqvist säger är så positivt att det i dag gäller bara två tjänster. Det kan ju inte kosta så mycket. Birger Rosqvist talade vidare om förordningen. Det låter nog bra med den, men den är helt otillräcklig. Som jag sade har länsstyrelserna nämligen inte några pengar för att sätta makt bakom orden. Man kan önska, man kan tycka, man kan vädja och man kan skriva, men man kommer inte längre, utan det är till sist regeringen som avgör. Jag menar att det i och med det förslag till budget som sjöfartsverket har lagt fram i år är risk för att dessa lotsstationer blir avbemannade om inte vi säger ifrån nu. Så till frågan om isbrytningen. Vi har klart för oss att detta icke är en regionalpolitisk fråga som gäller enbart Norrlandshamnarna. Jag har talat om, att vi har felformulerat detta, men naturligtvis kan vi använda de repliker vi har till att idissla det fram och tillbaka. Jag vill trots allt fortfarande gärna få ett svar på min fråga. Ni säger att ni skall stärka sjöfartens långsiktiga konkurrenskraft. Hur kan ett led i detta vara att låta sjöfarten betala isbrytningen själv? Det fattar inte jag. Det är ologiskt och oförnuftigt. Varken jag eller någon annan i centern påstår att vårt förslag innebär en lösning på sjöfartens långsiktiga problem. Det är bara en liten del av det hela. Jag har med flit inte tagit upp sjöfartens långsiktiga problem, eftersom vi i trafikutskottet kom överens om att vi skulle vänta med det så länge.

Herr talman! Jag behöver inte förlänga debatten nämnvärt efter Birger Rosqvists inlägg, eftersom jag kan instämma i det mesta som han sade. Jag reagerade bara på en punkt, och det var när Birger Rosqvist sade att vi inte skulle föra en sjöfartspolitisk debatt och helt allmänt diskutera sjöfartsnäringens problem såsom de har varit under de senaste åren och är ännu i dag. Jag tror nog att det finns all anledning att diskutera denna fråga och dessa problem helt allmänt i samband med att vi diskuterar trafikutskottets betänkande. Vidare tror jag att det är viktigt att den allvarsamma bakgrunden i detta sammanhang kommer med i bilden när vi diskuterar de olika förslagen till lösningar. Birger Rosqvist kritiserade oss som helt allmänt har tagit upp frågan om sjöfartens problem för att vi gjorde det just nu. Men det dröjde inte mer än en halv minut förrän han själv var inne på samma resonemang och gjorde samma redovisning. Därför tror jag att det borde vara möjligt att diskutera sjöfartsfrågorna i ett något vidare perspektiv än man gör i betänkandet. Det gäller ju ändå samma frågor och samma problemställningar.

Herr talman! Det är riktigt, Hugo Bergdahl, att jag också kom in på det här resonemanget. Man har ju ställt frågor, riktat anmärkningar och strött en hel del ord kring sig här i kammaren, och därför kom också jag in litet grand på sjöfartspolitiken. Det heter ju: Varav hjärtat är fullt därav talar munnen. Jag vill bara säga att sjöfartspolitiken skulle diskuteras i ett annat sammanhang. Det var ju sagt så. Viola Claesson frågade mig om det kommer någon sjöfartspolitisk proposition i vår. Ja, Viola Claesson, jag är inte kommunikationsminister och inte heller är jag statssekreterare. Jag har bara läst vad som står i budgetpropositionen och där aviseras om en proposition. I den propositionsförteckning som vi har fått står det att det skall komma en proposition under maj månad. Det är den information jag har att ge. Sedan sade Viola Claesson — och på den punkten måste jag göra ett tillrättaläggande — att jag hade sagt att det vi tidigare har diskuterat i den socialdemokratiska arbetsgruppen inte var aktuellt längre. Men jag sade bara att vissa delar av det inte längre är aktuellt. Mycket av det vi då diskuterade är fortfarande aktuellt. Sedan till Anna Wohlin-Andersson. Det gäller då förordningen och hur denna skall tillämpas vid personalinskränkningar på lotsoch fyrplatser. Vad gäller de specifika platserna i detta sammanhang — Svartklubben och Landsort — har länsstyrelsen begärt att få uppskov till i juni månad med att avge sitt eventuella yttrande till sjöfartsverket. Naturligtvis har någon ansökan inte inkommit till regeringen. Sjöfartsverket, myndigheten, har ju, som sagt, inte heller fått in någon ansökan. Jag hängde inte riktigt med när Anna Wohlin-Andersson talade om hur hon ville att det här skulle finansieras. Jag tänker då på de olika instanserna — naturvårdsverket, SMHI, försvaret etc. Men det hela utmynnade ändå till sist i att sjöfartsverket skulle bära ansvaret. När myndigheterna har avgett sina yttranden och länsstyrelsen har gjort sina avvägningar, får vi se hur det kommer att bli ute vid Landsort. Men å andra sidan är väl ändå inte detta en fråga av så stor dignitet. Jag förutsätter då att de uppgifter som jag har fått från sjöfartsverket är korrekta. Om man minskar styrkan, det rör sig om 24 man, med 2 stycken — på sikt kan det bli en minskning med totalt 4 stycken — skall det väl ändå inte behöva få sådana här konsekvenser. Jag tänker då på den stora omgången med motioner, uppvaktningar och olika kontakter med riksdagsmän från berörda områden och även från andra håll. Vi får väl ändå ha litet perspektiv även i detta sammanhang.

Herr talman! Birger Rosqvist tog upp frågan om huruvida länsstyrelsen har yttrat sig eller inte. I trafikutskottets betänkande står det dock: ”Denna handläggningsordning har — enligt vad utskottet erfarit — iakttagits i fråga om sådana personalinskränkningar som planeras vid Landsorts och Svartklubbens lotsplatser.” Om jag kan läsa svenska rätt, betyder det att det har förekommit en omgång, där länsstyrelsen har varit med, och att det finns en skrivelse till regeringen. Dessutom har jag sett kopior på de skrivelser som en gång gick till regeringen. Det gäller också kommunernas skrivelser till regeringen. I så fall är vi nu inne på en ny omgång. Jag vidhåller att problemet skulle ha lösts i dag om riksdagen hade följt centerns och vpk:s reservation i detta fall. Birger Rosqvist säger att vi inte behöver strida så mycket om de två personerna på Landsort. Det kan låta bra, men faktum är att det inte finns fler lotsar och båtsmän längs Sveriges kuster nu än dett.ex. finns personal vid lokaltrafiken i Norrköping. Vi måste slå vakt om varenda arbetstillfälle som finns kvar runt Sveriges kuster, därför att de är så få i förhållande till alla de uppgifter som finns att fylla. Därför kämpar vi för lotsstationerna, vilka uppgifter de än kommer att ha i framtiden.
Herr talman! Jag pressade Birger Rosqvist med frågan om det kommer en proposition om sjöfartspolitiken i vår, därför att det i den ena propositionsförteckningen efter den andra står att det eventuellt kommer en proposition. Jag hade hoppats att Birger Rosqvist skulle ha ett klart besked, men så var det inte. En annan sak som Birger Rosqvist inte kommenterar är den norska regeringens åtgärder som är på gång och som handlar om att det i Norge skall upprättas ett internationellt register. Detta är ett hårt slag mot det norska sjöfolket. Jag vill veta om Birger Rosqvist anser att man skall gå de svenska redarna till mötes och säga ja till ett liknande agerande här i Sverige. Sjöfolket är mycket intresserat av att få veta var Birger Rosqvist står i den frågan.
Herr talman! I centerns och vpk:s reservation, som Anna Wohlin Andersson nämnde, står det att ”lotsningsverksamheten vid Landsorts och Svartklubbens lotsplatser bör fortsätta med en i huvudsak oförändrad inriktning och omfattning”. Det står alltså ”i huvudsak”. Det gäller nu 2 av 24 tjänster som skall tas bort — det är fortfarande i huvudsak. Även om Anna Wohlin-Andersson menade att det fanns risk för en ännu större neddragning av personal, skulle sjöfartsverket inte göra en sådan om man inte ansåg att verksamheten kunde fortgå på ett tillfredsställande sätt, dvs. att ge service åt handelsflottan, med en mindre personalstyrka. Likväl tycker Anna Wohlin-Andersson att sjöfartsverket minsann skall åläggas att inte alls ta bort någon personal. Det innebär att en kostnad påförs sjöfartsverket som måste tas av den sjöfart som går till och från hamnarna i Sverige. Det är inte sjöfartsvänligt att resonera på det sättet. Vi måste acceptera rationaliseringar, Anna Wohlin-Andersson. Det får man göra inom jordbruket och inom gruvindustrin, och det måste vi göra även inom lotsningsverksamheten. Jag har fortfarande en halv fot kvar i denna verksamhet, och jag har följt med under 30 år och sett hur många personalminskningar som har fått accepteras. Jag tror ändå inte att någon kan klaga på den service som sjöfartsverket lämnar. Man har fått tekniska hjälpmedel och kan på det sättet mycket väl sköta servicen trots att personalstyrkan är mindre. Avbemanningen av skärgården och utsjöplatser är ett problem — jag instämmer helt och hållet i det. Men kom då med andra konkreta förslag till lösningar än att säga att sjöfarten skall betala det! Anna Wohlin-Andersson sade också att den andra omgången var klar. I utskottsbetänkandet säger vi att det första varvet har gått men att det andra, där sjöfartsverket och länsstyrelsen inte har kommit överens och som skall hänskjutas till regeringen, ännu inte har nåtts. Länsstyrelsen har nämligen inte skickat in det yttrande som skulle inhämtas från organisationer, kommuner m.fl. till sjöfartsverket. Jag har i dag fått uppgift om att det kommer i juni månad.

Herr talman! Sjöfartspolitiken är mycket viktig för en gammal sjöfartsnation som Sverige. Tyvärr måste man konstatera att starka krafter har verkat och i hög grad lyckats minimera den svenska handelssjöfarten. Över huvud taget har sjöfarten minskat medan landsvägstrafiken har ökat. Den kustoch insjöfart som har varit möjlig har inte getts nödvändigt och önskvärt stöd för att utvecklas. Detta har medfört att viss verksamhet har tvingats till reduceringar. Det gäller inte minst fyroch lotsverksamheten, men de reduceringarna har pågått ganska många år vid det här laget. Men även andra orsaker står att finna. Tekniken har tagit över, och tillåtits att ta över, många arbetsuppgifter. Detta har medfört att kustoch skärgårdsområden har avfolkats när de naturliga arbetsuppgifterna har tagits från dem som bor där. Det var till mycket stor del denna utveckling som låg bakom riksdagens beslut 1982 om bevarandet av en levande skärgård. Det går knappast att i ord beskriva vikten av att människor som är uppvuxna och vana vid havsmiljön också kan fortsätta att verka där. Deras kunskaper och kännedom om sjön som materia är ovärderlig. Deras vana att brottas med alla de olika vädersituationer som uppstår utgör en säkerhetsresurs som ingen teknik kan ersätta. Men det har inte enbart varit nedgångar i sjöfartsnäringen. Vissa aktiviteter har ökat i stället. Inte minst gäller detta fritidsbåtstrafiken. Men även annan trafik som är lotspliktig, och också sådan som kanske borde vara det, har ökat under senare år. Det visar lotsningsstatistiken för Landsorts och Svartklubbens lotsplatser. Samtidigt med denna utveckling har också behovet av sjöräddningsinsatser och radiokontakter med lots-, fyroch sambandspersonal för dem som befinner sig till sjöss ökat. Landsort utgör en naturlig stationeringsort för en lotsplats. Från dess utkik ses en stor del av skärgården och dess farleder. Inte minst gäller detta de viktiga farlederna till Södertälje och Nynäshamn med förväntad ökad trafikering. Den utgör också en trygghet för lotsar och båtmän vid bordningar i hårt väder. Även den optiska havsövervakningen är viktig ur bl.a. säkerhetsoch försvarssynpunkt. Väderoch isobservationer görs för att tillfredsställa behovet av information om aktuella väderförhållanden. Landsort är dessutom angöringspunkt för sjötrafik från havet. Sjöfartsverket föreslår nu att verksamheten i stort skall flyttas till Södertälje och på litet sikt innebär det en nedläggning av Landsort som lotsplats. Ingen av de uppgifter som jag har redogjort för och som nu sköts på Landsort kan upprätthållas från Södertälje, som sjöfartsverket har föreslagit. En flyttning av trafikinformationen, som nu sköts från utkiken från Landsort, har man tänkt skall länkas till Södertälje. På det viset missas det naturliga mänskliga ögats fördel framför tekniken — och då kunde lika gärna trafikinformationen förläggas var som helst i landet där det råder stor arbetslöshet och inte nödvändigtvis i Södertälje. Låt mig lämna några uppgifter om Landsort. Lotsningsverksamheten har ökat från 1981, då den var drygt 1 100 lotsningar, till att 1986 uppgå till nära 1 700 lotsningar. Totala trafikflödet av fartyg över 300 bruttoton är årligen 8 000-9 000. Det görs ca 2 600 bordningar per år, 7-8 per dag. Man har omkring 30 direkta sjöräddningsinsatser årligen. Många insatser tillkommer dessutom som görs i preventivt syfte. mycket negativa effekter för de boende på Öja, Torö och i skärgården i dess närhet. Servicen för denna skärgårdsbefolkning skulle närapå upphöra med sannolik nedläggning av post och affär på Öja som konsekvens. Detta strider mot de regionalpolitiska mål som riksdagen lagt fast om ”en levande skärgård”. För Svartklubben är det på liknande sätt. Även här föreslår sjöfartsverket neddragning. Den skall samordnas med Simpnäs. På Svartklubben finns nu fyra lotsar, sex båtsmän och en verkstadsförman. Alla bor inom tio minuters bilväg från lotsplatsen, vilket i sig utgör en mycket bra utgångspunkt för akuta räddningsinsatser. Det finns räddningstjänst även på Svartklubben. Även här har lotsningsverksamheten ökat. Under år 1986 har det varit en ökning med 56 76 jämfört med tidigare år. Samtidigt har personalen minskats med 30 26. För tredje året i rad har nu isläget tvingat in norrgående fartyg i farlederna vid Svartklubben. På enbart tre månader i år lär 500 lotsningar ha genomförts på grund av isläget. Det är lika många som under hela föregående året. Det är viktigt att titta även på frågan om sjöräddningen och dess möjligheter i denna del av norra skärgården. Vi har sjöräddningsmöjligheter med polisbåt i Norrtälje, vi har ett räddningsfartyg vid Fejan och sjöräddningsstationen vid Söderarms fyrplats. En flyttning av verksamheten vid Svartklubben till Simpnäs innebär att man ytterligare koncentrerar möjliga sjöräddningsinsatser söderut i stället för att behålla dem uppe vid Svartklubben. Från Svartklubben till Simpnäs är det 20 nautiska mil och från Svartklubben till Söderarms sjöräddningsstation är det ungefär 30. En flyttning av verksamheten från Svartklubben till Simpnäs innebär en försvagning av möjligheterna till sjöräddningsinsatser i den norra delen av skärgården. Det är allvarligt i sig och är självfallet en sådan åtgärd som medför ökade risker när olyckor inträffar. Även på Hölicks lotsplats i Hudiksvalls kommun har sjöfartsverket föreslagit och också genomfört nedskärningar. Man har flyttat personal till andra områden men påstår på något byråkratiskt sätt att man inte nedbemannat Hölicks lotsplats. Det är klart att om man låter tjänsterna vara kvar på Hölick men låter dem utföras någon helt annanstans kan man naturligtvis med byråkratiskt nit påstå att någon neddragning inte har skett. När det gäller situationen inom lotsningsverksamheten i dess helhet, i detta fall i Landsort och Svartklubben, hänvisar utskottet till de överläggningar som pågår mellan sjöfartsverket och länsstyrelsen i Stockholms län. Man tvingas ha sådana överläggningar med utgångspunkt i 1982 års förordning om en levande skärgård. Men utskottet hukar och vill egentligen inte — i varje fall inte i betänkandet — diskutera sakfrågan, som innebär att sjöfartsverket planerar nedskärningar i lotsverksamheten. Utskottet säger att det finns förordningar som styr det här, och mellan raderna kan man läsa att utskottet anser att riksdagen inte har med dessa bemanningsfrågor att göra. Bäst kommer det till uttryck i förslaget att göra sjöfartsverket till ett rent affärsdrivande verk. Blir det så kan man hävda att vi över huvud taget inte skall lägga oss i detta. Jag menar att det är ett felaktigt synsätt. Det är mycket viktigt att de folkvalda tar upp sådana frågor och i vissa fall även sätter sig på teknokraterna, tjänstemännen, i de olika verken. Birger Rosqvist sade i sitt huvudanförande att det gällde att anpassa verksamheten till efterfrågan. Jag kan då peka på det som jag nyss har anfört om den ökade lotsverksamheten vid både Landsort och Svartklubben. Konsekvensen av det borde inte bli att avbemanna Landsort och Svartklubben utan att åtminstone behålla den personalstyrka som för närvarande finns där. Birger Rosqvist sade vidare att det bara gällde i nuläget två och på sikt fyra tjänster som skulle bort från Landsort. Det är bra om de nya uppgifterna är riktiga och om det bara är det man i dag diskuterar. Men protokollet från den MBL-förhandling som fördes i december månad förra året — jag vill minnas att det var den 18 december — visar följande. Man avvecklar lotsplatschefens tjänst och inrättar en tjänst för en platschef —det innebär i och för sig inte någon förändring i personalsituationen. De tolv lotsarna överförs till Södertälje. Det kan naturligtvis i och för sig diskuteras om lotsen skall vara placerad på Landsort eller i Södertälje — han passerar ut och in via Landsort, litet grand beroende på hur man gjort upp lotsningsområdena. Men det har utan tvivel konsekvenser — det finner man när man tittar på vad som händer på båtsmannasidan. Man har 18 båtsmän, men man har MBL-förhandlat om att reducera det till 12. Med ett nytt arbetstidsavtal som skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1988 skulle detta leda till ytterligare nedskärningar. Tjänsten som verkstadsförman kvarstår oförändrad. Tjänsterna som kansliskrivare och lokalvårdare avvecklas, och även tre övriga tjänster avvecklas. Man kan naturligtvis säga, som Birger Rosqvist gjorde, att det här inte är något stort hopp, men när man avför Landsort som lotsplats i den bemärkelse som Landsort nu är det och tar bort tjänster — jag tänker då inte minst på de tolv lotsar som överförs till Södertälje — inverkar det utan tvivel negativt på Landsorts möjligheter att behålla service på ön Öja. Självfallet kommer inte samma postmängd att befordras till Landsort, vilket innebär att posten kommer att försvinna. Likadant är det med den affär som har återuppstått där ute. Den mister också en mycket stor del av sitt underlag. Även om lotsarna förflyttar sig rätt mycket har man en mera fast beläggning av lotsplatsen än av övriga ställen. Den bemanningsplan som man har förhandlat om skulle enligt lotsplatschefen innebära att Landsort kom att avbemannas 75-80 96 av dygnet. Det är en drastisk åtgärd, som självfallet inte kan accepteras. Birger Rosqvist var inne på frågan om kostnaderna. Han sade att vi inte kan belasta sjöfartsnäringen med alla dessa kostnader. Det är ju en av anledningarna till att vi från vpk menar att man inte skall inrätta ett affärsdrivande verk och gå till väga med sjöfartsverket ungefär som borgerliga och socialdemokratiska regeringar har gjort med SJ under årens lopp. Vi menar att man på dessa lotsplatser gör viktiga samhällsinsatser ute i skärgården och de kustnära regionerna. Vi måste också ställa upp med samhällets resurser till de insatserna. Vi kan självfallet inte avkräva handelssjöfarten kostnader för fritidsbåtstrafiken eller liknande. Utskottet vill inte gå in på sakfrågan utan hänvisar bara till den gamla förordningen. Jag vill klart deklarera att vi från vpk:s sida även i fortsättningen kommer att ta upp sådana här företeelser till behandling i riksdagen, oavsett förordningen från 1982 och oavsett att man kommer att besluta att ombilda sjöfartsverket till ett rent affärsdrivande verk. Sedan må trafikutskottets majoritet tycka vad den vill om det. Man kan naturligtvis som Birger Rosqvist vara litet övermaga i sin framställning, men detta är frågor som vi anser att det är viktigt att diskutera i riksdagen. Vi vill inte överlåta dem enbart till tjänstemännen. När det gäller de utgångspunkter som framkommer i betänkandet från trafikutskottet vill jag påstå att de verkar formalistiska och byråkratiska, som de är skrivna. Det är förvånande att en gammal mästerlots är med om att göra dessa indragningar på lotsplatserna på Landsort och Svartklubben. Det kanske beror på att dessa orter ligger en bit norr om hans hemområde. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion T618, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 14. I motionen tas upp frågor om sjöfartsverkets aviserade personalinskränkningar vid Landsort och Svartklubben. I betänkandet hänvisas till pågående överläggningar mellan sjöfartsverket och länsstyrelsen i Stockholms län. När det gäller dessa aviserade inskränkningar har jag tagit del av ett förslag till beslutsunderlag som jag vill kommentera. Jag börjar med Landsort. Sjöfartsverket föreslår en samordning mellan Landsort och Mälarens trafikområde i Södertälje. I förslaget sägs att man får ett rationellare utnyttjande av lotsarna. Man måste fråga sig om det är rationellt att åka från Södertälje till Landsort. Det innebär också att beredskapen vid sjöräddning och miljökatastrofer försämras. När det gäller Svartklubben föreslår sjöfartsverket att man överför verksamheten från Svartklubben till Simpnäs. Argumentet för detta är att Simpnäs ligger närmare Stockholm. Därmed vill man att lotsar skall åka från Stockholm till Simpnäs. Inte heller detta förslag kan anses särskilt rationellt. Det innebär, både vad gäller Svartklubben och Landsort, att man tar bort naturliga arbetstillfällen i skärgården och flyttar dessa till Stockholm resp. Södertälje. Om vi menar allvar med att slå vakt om en levande skärgård, måste vi också värna om de arbetstillfällen som finns där. Här har staten både tillfälle och möjlighet att bedriva en aktiv skärgårdspolitik. Visserligen pågår förhandlingar mellan sjöfartsverket och länsstyrelsen i Stockholms län. Men det är tyvärr ovisst om de leder till något resultat, enligt vad som framhålls i motion 618. Det bör också tilläggas att sjöfartsverkets planerade indragning av tjänster går emot förslag från såväl berörd personal som berörda kommuner och länsstyrelser. Oron är stor för att sjöfartsverket genomför de aviserade indragningarna. Om så sker, kan det bli nödvändigt att samhället genom olika stödåtgärder går in och hjälper dessa orter att leva vidare. Samhällsekonomiskt måste det vara fördelaktigare att slå vakt om de naturliga arbetstillfällen som i dag finns. Herr talman! Om erforderliga resultat inte uppnås genom överläggningar, på det sätt som jag har framfört, vill vi motionärer återkomma i motion.

Herr talman! Med anledning av Christina Petterssons anförande vill jag säga att jag delar uppfattningen att Simpnäs redan har ett gott underlag för sin verksamhet. Därför vore det bättre att flytta tyngdpunkten i det gemensamma arbetet till Svartklubben, i stället för tvärtom. Jag vill också helt instämma i tankegången att det man eventuellt tror sig spara på en, två, eller hur många tjänster det nu til syvende og sidst kommer att röra sig om, kommer man att förlora rent samhällsekonomiskt mycket snart. I den motion som Christina Pettersson har väckt tillsammans med Hans-Erik Andersson och Hans Göran Franck föreslås att förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster skall omarbetas. Jag delar den uppfattningen. Vi har från vårt håll väckt en motion om en sammanhållen skärgårdspolitik, som har remitterats till arbetsmarknadsutskottet. När den har blivit behandlad, och jag hoppas att behandlingen skall bli positiv, skulle man kunna titta över den förordning som ni har tagit upp i er motion. Det är tråkigt att Christina Petterssons och hennes medmotionärers goda förslag inte har fått gehör hos deras socialdemokratiska vänner i trafikutskottet.
Herr talman! Jag vill bara bemöta det Anna Wohlin-Andersson sade nu med att det pågår överläggningar mellan länsstyrelsen i Stockholms län och sjöfartsverket. Fram till dess att vi har sett vad de överläggningarna leder till, tycker vi att vi får avvakta.
Herr talman! Det pågår överläggningar, säger Christina Pettersson. Ja, det har jag hört förut också. Nu har det gått en omgång, och utskottsmajoriteten hänvisar till denna omgång. Jag måste fråga i det här sammanhanget: Hur många gånger skall en länsstyrelse behöva säga nej, nej, nej, vi vill inte vara med om den här avbemanningen, innan regeringen skall kunna fatta ett positivt beslut i anledning av i det här fallet sjöfartsverkets propå?

Herr talman! I betänkandet ägnar trafikutskottet ganska stort utrymme åt att beskriva hur förordningen 1982:136 skall fungera. Det är den förordning som reglerar rationaliseringsåtgärder som medför personalinskränkningar i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Man gömmer sig bakom förordningen och struntar i sakfrågan om hur skärgården håller på att utarmas på de mest naturliga arbetstillfällena. Om förordningen verkligen fungerade på avsett sätt skulle ju allt vara gott och väl. Men bakgrunden är det mycket rejäla hot mot en levande skärgård som sjöfartsverkets rationaliseringsförslag utgör. Deras metod är nämligen att presentera en liten del av förslaget i taget, så att konsekvenserna i förstone ser försumbara ut. I en interpellationsdebatt den 13 januari hänvisade kommunikationsministern till att frågan endast rörde två tjänster. Inte ens på departementsnivå var man alltså då införstådd med hela förslagets innebörd. I kväll står Birger Rosqvist här och återupprepar dessa uppgifter. Uppenbarligen måste sjöfartsverket ha lämnat vilseledande uppgifter till departementet och till Birger Rosqvist om det nu inte har ändrat sig på de allra senaste dagarna. Jag har i min hand en skrivelse från sjöfartsverket till länsstyrelsen i Stockholms län, daterad den 4 mars i år. Där framgår att de planerade inskränkningarna utgör inte mindre än 15 tjänster. Sex tjänster vid Svartklubben, en tjänst vid Furusunds lotsplats, en i Stockholm och sju vid Landsorts lotsplats. Menar Birger Rosqvist att dessa uppgifter är alldeles felaktiga? Då kan vi gratulera oss till att Birger Rosqvist har helt andra uppgifter i dag än vad sjöfartsverket har lämnat till länsstyrelsen. Sjöfartsverket har sagt att man på deras förslag skall tjäna 2 milj.kr. Samtidigt satsar stat och landsting ca 70 milj.kr. för att kunna behålla en levande skärgård i Stockholms län. Här är det verkligen fråga om att den ena handen inte har en aning om vad den andra gör. En levande skärgård skall inte bara vara en rekreationskälla under juli och augusti utan också en region där man kan leva och försörja sig året om.

Till detta kommer också den säkerhetspolitiska aspekten. Främmande u-båtar opererar ständigt i våra skärgårdar. Samtidigt som försvaret går ut i massmedia och vädjar till allmänheten att hålla ögonen öppna för vad som händer längs våra kuster, planerar en annan myndighet att rationalisera bort de människor som har den största kunskapen om sjön och de bästa förutsättningarna att bevaka våra vatten. Försvinner utkiken på Landsort betyder det att det inte finns en enda utkik kvar ute i skärgården från Sandhamn och söderut till Karlskrona. Tommy Franzén har talat om sjöräddningen i den norra delen av den stockholmska skärgården. Till detta kommer den betydelse Landsort har för sjöräddningen. De senaste åren har lotsarna på Landsort ingripit aktivt ca 30 gånger per år — detta tack vare att de befinner sig ute i skärgården där olyckorna inträffar när det är dåligt väder. Man undrar onekligen hur sjöfartsverket har tänkt sig att lotsarna i Södertälje skall klara den uppgiften med fri sikt 200 meter i vardera riktning från slussen i Södertäljes centrum. Man kan inte heller hävda att sjöfarten minskar i området. Som vi hörde tidigare har antalet lotsningar ökat från 1 100 till 1 700, och varje år passerar ett ökande antal fartyg med anmälningsplikt denna lotsplats. Att hävda att lotsarna på Landsort inte har tillräckligt att göra är omöjligt. Självfallet behöver också sjöfartsverket göra rationaliseringar i sin verk samhet. Men varför skall man göra det inom den absolut känsligaste delen av myndigheten? Kom med andra förslag, sade Birger Rosqvist. Ja, det finns alternativa rationaliseringsförslag som Landsortslotsarna själva presenterat och som inte skulle få de förödande konsekvenser som verkets egna förslag. Varför tar man inte dem på allvar? Herr talman! Jag yrkar bifall till den klarsynta reservationen nr 2 från centern och vpk.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar, som vi har hört, en rad motioner med i stort sett samma innehåll, nämligen att utarmningen av Stockholms skärgård genom nedskärningar av bemanningen på lotsstationer måste omprövas. De samlade konsekvenserna av sjöfartsverkets planer motverkar nämligen de åtgärder som syftar till att man skall behålla en levande skärgård eftersom säkerheten till sjöss minskar och då den service som utöver lotsningarna utförs vid lotsstationerna upphör eller försvåras. Från representanter från samtliga fem partier för Stockholms län föreligger motioner som inte minst inriktar sig på Landsort. I och för sig kan ingen motsätta sig att sjöfartsverket rationaliserar, att det inför ny informationsteknologi och att det lägger samman enheter. Men någonstans på skalan passerar man optimum, och den bedömning vi motionärer gjort — inte utan hjälp av sakkunnigare bedömare — är att smärtgränsen är nådd och att en nedläggning av Landsort som självständig lotsstation vore droppen som skulle få bägaren att rinna över. Hotet om indragning av tjänster vid Sandhamn tycks nu, av utskottets redovisning att döma, vara över. Sådana indragningar har faktiskt varit på tal. Vad gäller Svartklubben och Landsort pågår överläggningar med länsstyrelsen i Stockholms län. Flera av oss motionärer var närvarande vid en överläggning som gällde länsfrågor hos landshövdingen i vintras, och vi kan verifiera den irritation som man från länsmyndigheterna kände inför sjöfartsverkets hantering av den här frågan. Alltför sent har verket uppfyllt sina förpliktelser enligt förordningen 1982:136, vilken har diskuterats här i dag. I denna förordning fastställs att samråd skall ske med länsstyrelsen. Kommuner och organisationer har inte kunnat beredas tillräcklig tid att utreda följderna. Om länsstyrelsen finner att det är angeläget med fortsatt bemanning skall den enligt förordningen lämna förslag angående organisation, huvudmannaskap, finansiering och kostnadsfördelning. Det är rätt mycket begärt, särskilt som sjöfartsverket självt inte presenterat några ekonomiska beräkningar som stöd för sina långtgående förslag. Länsstyrelsen räknar med att lämna sitt yttrande den 21 maj. Hur mycket hänsyn kommer att kunna tas till detta innan avbemanningen av Landsort börjar den 1 juli? Hela avbemanningen aktualiseras inte på en gång, men genom naturlig avgång, administrativa förändringar och diverse provisorier under en övergångstid skall Landsorts personal, Birger Rosqvist, minska från 37 till 13. Jag har besökt Landsort, och vi har i riksdagen haft besök av lotsar och båtsmän från Landsort, och vi utgår från att de kan räkna hur många man som finns på Landsort. Förslaget innebär att antalet båtsmän minskar från 18 till 12, och från tre till två lag, vilket gör det omöjligt att Prot. 1986/87:105 upprätthålla lotsutkiken — skärgårdens vakande öga - vilket är det allvarligas 9 april 1987 te. En lotsutkik kan inte upprätthållas då och då, man måste kunna lita på att den finns. Landsorts personalorganisation har utarbetat ett eget förslag, vilket Ylva Annerstedt nämnde, i syfte att effektivisera trafikinformationen och de administrativa rutinerna, men detta har inte beaktats av sjöfartsverket. Det är en bakvänd politik att betala statligt och regionalt skärgårdsstöd — Stockholms län bidrar med mer än 70 miljoner — och samtidigt förkasta det naturliga stöd som kan hålla skärgården levande, dvs. underlag för affär, post och båttrafik. Men det är inte bara för skärgårdsbefolkningens skull som vi skall bibehålla bemanningen på Landsort. Mycket av det som skall göras administrativt kan göras såväl på Landsort som i Södertälje — så varför inte bibehålla Landsort för trafikinformationen? Bortfallet av sex arbetstillfällen i Södertälje, eller ett uteblivet tillskott, har marginell betydelse, medan det för Landsort handlar om samhällets överlevnad. Många av sjöräddningsingripandena under senare år, ett trettiotal per år, har gjorts i stället för större sjöräddningspådrag. En aldrig så avancerad elektronik utgör ingen ersättning. Man måste vara på platsen. Den 1 januari 1987 trädde en ny räddningstjänstlag i kraft, som ger sjöfartsverket ansvaret för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd samt för sjuktransporter från fartyg. För närvarande finns det katastrofberedskap bara vid Söderarm, Sandhamn och Landsort. Det är långt mellan punkterna. På Landsort kommer det med sjöfartsverkets planer inte ens att finnas folk nog att lägga ut länsar vid ett eventuellt oljeläckage från någon av de många tankbåtar som går förbi, än mindre möjligheter att ingripa vid större katastrofer. Landsort har också, som vi hört tidigare i kväll, en säkerhetspolitisk betydelse. Man samarbetar effektivt med Musköbasen, och de observationer som görs måste göras också i framtiden. Man bör inför dessa problem anlägga en helhetssyn och göra en samhällsekonomisk bedömning. Ingenting säger att sjöfarten måste bära kostnaderna. Landsort är inte en lokal fråga utan en rikspolitisk angelägenhet. Om nu länsstyrelsen inte blir överens med sjöfartsverket — och det är knappt troligt — kommer avgörandet att hänskjutas till regeringen. Det finns alltså ännu ingen anledning att kasta yxan i sjön, för att använda lämpligt bildspråk. De synpunkter som vi moderata riksdagsledamöter i Stockholms län gett uttryck åt har utskottet med hänvisning till sjöfartsverkets ansvar inte velat ge regeringen till känna, vilket jag beklagar. Den reservation som centern och vpk väckt i frågan överensstämmer i stort med min uppfattning, och jag yrkar därför bifall till denna reservation, så mycket hellre som Anna Wohlin-Andersson i sin plädering för den i stora stycken citerade vår moderata motion.

Herr talman! Det finns ett uttalande i trafikutskottets betänkande 1986/87:14 som jag tycker är häpnadsväckande. Utskottsmajoriteten skriver så här: 109 ”Vid Hölicks lotspassningsställe är det enligt sjöfartsverkets uppfattning inte fråga om någon personalinskränkning enligt 1982 års förordning utan om en omstationering av tre båtsmän till Söderhamns lotsplats i Ljusne.” Sjöfartsverket drar in tre båtsmantjänster vid Hölicks lotsstation, men detta är alltså inte en personalinskränkning utan en omstationering. Hölicks lotsstation är nu obemannad, och verksamheten har upphört. Men detta är alltså ingen personalinskränkning! Att en myndighet ägnar sig åt sådana hårklyverier för att slippa undan gällande förordningar är i högsta grad förkastligt. Här gör sjöfartsverket de tolkningar som passar in i dess rationaliseringsarbete. Det är tolkningar som innebär att verket kan strunta i förordningen från 1982 om att bl.a. inhämta yttrande från länsstyrelsen. Jag tycker det är ännu mer märkligt om riksdagsmän låter sådana här förfaranden passera opåtalade. I samma stund som riksdagen fattar beslut enligt majoritetens förslag, om så sker, sanktionerar vi också sådana metoder. Vi sanktionerar att myndigheter försöker kringgå gällande förordningar genom omtolkningar och omskrivningar. Vem skall kommuner och människor i samhället lita på, om inte ens vi riksdagsmän är beredda att stå upp och försvara de förordningar vilkas grund lagts här i riksdagen? Vem skall de kunna lita på, om vi ser genom fingrarna med myndigheters beteende? Nej, heder åt de centerpartister och vpk-are som inte ställer upp och accepterar sådana beteenden. Majoriteten säger vidare: ”Verket har dock informerat länsstyrelsen i Gävleborgs län om åtgärden i november 1986.” Vilken godhet av verket! När det gäller personalinskränkningar skall yttrande inhämtas. Det är inte fråga om information. Men att Hölicks lotsstation nu är obemannad och verksamheten upphört innebär som sagt inte en personalinskränkning — och yttrande behöver med den tolkningen inte inhämtas. Kanske man rent av kan omstationera all lotspersonal från vissa delar av kusten till andra delar — utan att rådfråga någon och utan att det är fråga om personalinskränkningar. Detta om principerna — nu till själva sakfrågan. Hudiksvalls kommun har i skrivelse i december 1986 till sjöfartsverket i Norrköping protesterat och anför bl.a. följande i en skrivelse som sjöfartsverket för övrigt enligt egen uppgift inte erhållit: ”Personalen vid lotsplatsen i Hölick kommer att omplaceras till Ljusne. Detta innebär att Sjöfartsverket inte kommer att ha någon personal placerad mellan Ljusne och Sundsvall. Kustbevakningen har endast en båt med besättning stationerad i Hudiksvall. I räddningstjänstlagen finns fastlagt att Sjöfartsverket svarar för efterforskning och räddning av människor, som är eller kan befaras vara i sjönöd, samt sjuktransporter från fartyg. Kustbevakningen svarar för räddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i vattnet. De indragningar som kustbevakningen och Sjöfartsverket gjort, och nya indragningar som planeras, medför att ambitionsnivån för Hudiksvallskusten blir oroväckande låg. Förändringarna har redan medfört att Härnösands radio vänder sig till brandförsvaret som är den enda organisation som har dygnet runt bemanning. Eftersom detta inte är brandförsvarets ansvarsområde, har brandförsvaret ej heller någon båt som är anpassad för dylik verksamhet. Hamnförvaltningen och brandförsvaret upplever situationen som ytterst otillfredsställande.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till center-vpk-reservationen nr 2.

Herr talman! Det bostadsutskottsbetänkande som vi nu behandlar kan betecknas som en efterskörd till beslutet om ny planoch bygglag. Betänkandet innehåller två delar. Den ena delen behandlar motioner om PBL. De är i de flesta fall ganska bekanta sedan tidigare. Från moderat håll vidhåller vi att beslutet om planoch bygglagen var felaktigt och att den nödvändiga reformeringen av bygglagstiftningen — som även vi anser bör ske — skall utformas i huvudsak genom delreformer. Den av oss förordade revisionen skall utgå från ett antal grundsatser, såsom följande. Översiktsplaner skall vara frivilliga och ange olika alternativ. Områdesplaner skall inte finnas i plansystemet. Intrång och inskränkningar i äganderätten skall ersättas fullt ut. Utanför planlagd mark skall det i princip vara tillåtet att bygga. Handeln skall inte få regleras i planbestämmelserna. Dessa och andra punkter borde vara utgångspunkterna för bygglagsarbetet. Men så blev det inte. Man har beslutat om PBL. Vi vidhåller givetvis vår tidigare uppfattning i detta avseende. Även när det gäller strandskyddet och rekreationspolitiken är våra ståndpunkter väl kända. Sverige har hundratals mil av kustoch strandsträckor, där det inte borde finnas något förbud mot att t.ex. bygga en enkel sommarstuga. Det generella och stelbenta strandskyddet innebär att tusentals svenskar fråntas möjligheten att få bo som de själva önskar. Vårt land har så pass stora naturtillgångar att ett generösare synsätt inte skulle kunna äventyra några naturvärden. I stället för den nuvarande ordningen borde länsstyrelserna få möjlighet att avgöra inom vilka områden det är speciellt motiverat att ha kvar strandskyddet. I övrigt skulle det inte behövas.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 Den andra delen av betänkandet belyser med avslöjande tydlighet att den kritik som vi moderater har riktat mot PBL är berättigad. Vi har sagt att det leder till stora olägenheter att i ett sammanhang vända upp och ner på hela bygglagstiftningen. En så omfattande och genomgripande förändring är omöjlig att göra utan att det leder till oförutsedda och oönskade konsekvenser. Redan nu, innan lagen ens har hunnit träda i kraft, har flera egendomligheter uppdagats, och fler lär det bli efter hand. Utskottet tvingas i detta läge att föreslå förändringar i PBL. Vilken förvirring kommer det inte att leda till ute i landet när en lag som ännu inte trätt i kraft blir föremål för lagändringar. Den omtyckta s.k. friggeboden skulle enligt PBL i vissa situationer inte vara möjlig att bygga. De nya planbestämmelserna skulle nämligen rycka undan förutsättningarna för dessa populära byggnader. Det var inte så man hade tänkt sig att det skulle bli, heter det. En justering måste göras raskt. Denna gång hann utskottet i tid, men vad som kommer att hända framöver är det ingen som vet. Hur många andra underliga och orimliga konsekvenser döljer sig i PBL? Hur många tomtägare, husägare eller markägare kommer att drabbas av denna ofullkomliga lagstiftning? Att skynda långsamt som vi föreslog är ibland en ganska god metod. Även inom området som man skulle kunna beteckna som lättnader i bygglovplikten för vissa byggnadsarbeten har utskottet nödgats göra förtydliganden. Det måste vara litet pinsamt att i efterhand få gå till riksdagen och förklara vad ett hus egentligen är. Ett hus är inte bara ett hus. Det är ett bostadshus om det ligger inom s.k. samlad bebyggelse. Men inte nog med det — det kan vara andra byggnader, t.ex. butiker och industribyggnader. Dessa turer bäddar inte för att öka förståelsen för lagstiftningen hos allmänheten. I stället blir troligen förvirringen större. Herr talman! Det skall bli intressant att följa PBL:s fortsatta utveckling och se hur snart och i vilken omfattning riksdagen skall tvingas ändra i detta stora lagkomplex. Det gäller sådana ändringar som måste göras för att lagstiftningen är så omfattande, svårbegriplig och svåröverskådlig att det är omöjligt att i förväg inse vart den kommer att leda. Det borde inte ha gått till på det sättet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag återigen bifall till moderatreservationerna.

Herr talman! Folkpartiet yrkade avslag på den nya planoch bygglagen, när den behandlades och antogs här i riksdagen den 26 november 1986. Vi krävde då sammanfattningsvis framför allt längre genomförandetider för den enskildes byggrätt och bättre ersättningsregler samt att kommunerna ej skulle få möjlighet att tvångsinlösa mark som inte hade bebyggts under genomförandetiden. Vi yrkade också på att även de som bor i större samhällen och tätorter skall få möjlighet till generösare byggregler för exempelvis mindre tillbyggnader och mindre ombyggnader. Vid PBL:s ikraftträdande ges dessa möjligheter enbart till boende i glesbygd. Folkpartiet vill också förbättra besvärsrätten för den enskilde markoch fastighetsägaren. Vi anser att det är en självklarhet att alla människor som drabbas av den nya lagstiftningen genom exempelvis indragen byggrätt i god tid skall informeras av myndigheterna på ett likartat sätt. Samtliga dessa krav har vi upprepat i en ny motion i år, Bo258, och det är denna motion som nu behandlas i detta betänkande. Herr talman! På enbart en punkt har det i utskottsarbetet gått att rätta till och förbättra PBL, nämligen i fråga om den s.k. garantiregeln, som behandlades här i kammaren när följdlagstiftningen antogs för någon månad sedan. Då tillstyrktes folkpartikravet på att sakägare i varje fall skulle ges möjlighet att starta förhandlingar i rimlig tid med kommunen om ersättning eller annan kompensation. Den 1 juli 1992 är ett betydelsefullt datum för svenska fastighetsägare. Denna dag utgör slutpunkten för den nuvarande byggnadslagstiftningens system med i princip löpande byggrätter. Dagens stadsoch byggnadsplaner kan fr.o.m. denna dag ändras eller upphävas av kommunerna utan några konsekvenser i ersättningshänseende gentemot fastighetsägarna. I reservation nr 2 från folkpartiet upprepar vi nu de övriga krav på förbättringar av planoch bygglagen som vi anser helt nödvändiga. Det måste starkt understrykas att utgångspunkten för en planoch bygglag måste vara den enskilda människans rätt att förfoga över sin egendom. Det är bara med stöd av lagen som den enskilde kan hävda sin rätt gentemot myndigheterna. När de allmänna intressena måste göra sig gällande skall rimliga ersättningsregler garantera kompensation. Socialdemokraterna och centern har i PBL gjort det möjligt för kommunerna att begränsa byggrätten för den enskilde ända ned till fem år. Den föreslagna minimitiden är för många fastighetsägare alldeles för kort för att möjliggöra genomförande av byggrätten. Inskränkningar i byggrätten kan på ett mycket negativt sätt påverka den enskildes möjligheter att bygga på sin tomt. En sådan starkt reducerad byggrätt kan medföra att en del fastighetsägare, som har hunnit bygga inom fem år, blir helt tillgodosedda, medan deras grannar, som haft olika förhinder och inte hunnit bygga, förlorar sin byggrätt. Detta kan skapa en betydande orättvisa människor emellan. Det nu antagna lagförslaget ger dessutom markägaren en mycket svag ställning också efter det att genomförandetiden gått ut. Några exempel: Svårigheter kan uppstå för personer som inte har kunnat använda sin byggrätt kanske på grund av arbetslöshet eller sjukdom under en viss period. Efter genomförandetidens slut har kommunen rätt att ensidigt häva byggplanerna. Kort genomförandetid kan också försvåra vid exempelvis generationsväxling. En villatomt som avstyckats från föräldrarnas mark är det givetvis ofta inte aktuellt att bebygga inom en så kort tid som fem år. Som exemplen visar kan konsekvenserna bli allvarliga för den enskilde, detta speciellt om den aktuella kommunen har skiftat politisk majoritet under genomförandetiden och det tidigare varit politisk strid om byggplanen. Herr talman! Folkpartiet kräver att en lång genomförandetid för byggrätten skall tillämpas. Vi anser att genomförandetiden normalt bör sättas till minst 15 år och att någon övre gräns inte bör anges i lagstiftningen. Kommunerna kan med vårt förslag fastställa rätten för den enskilde att bebygga mark till en mycket lång tidsperiod, exempelvis 20 år, 30 år osv. När det gäller ersättningsreglerna är folkpartiets principiella ståndpunkt att äganderätten skall ges en stark ställning. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse utan inskränkningar i denna rätt som behöver motiveras. Därav följer att sakägare som på grund av hänsyn till allmänna intressen drabbas av inskränkningar i sin äganderätt bör ha rätt till ersättning. Folkpartiets krav är att alla stadsplaner som är antagna efter utgången av år 1978 eller senare skall, till skillnad från enligt PBL-lagstiftningen, ges en giltighet på ytterligare minst tio år fr.o.m. PBL:s ikraftträdande. Folkpartiet hävdar att när kommunerna häver ännu äldre planer, dvs. planer från 1978 och tidigare, skall detta ovillkorligen kopplas till bättre ersättningsregler för de markoch fastighetsägare som drabbas. Reglerna i socialdemokraternas och centerns uppgörelse beträffande planer som fastställts 1978 och tidigare är enligt folkpartiets mening alldeles för snävt utformade. Markägarna kan enbart i vissa fall erhålla ersättning, exempelvis om ”område till större delen är bebyggt i huvudsak i enlighet med planen”. Enligt 6 kap. 24 § andra stycket i lagförslaget avses kommunen efter genomförandetidens utgång få rätt att lösa in mark som inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med en detaljplan. Folkpartiet anser att kommunerna inte bör ges en sådan lösenrätt. Anledningen till att en plan inte har genomförts kan vara att planen varit så utformad att den har varit svår att förverkliga. Det kan också finnas skäl till att markägaren inte bebyggt sin mark, t.ex. att han velat spara den för sina barn eller andra anhöriga. Markägarens motiv bör kunna prövas mot de motiv som kommunerna kan ha för att vilja lösa in marken. Kommunen bör därför vara hänvisad till att ansöka om expropriationstillstånd, varvid dess behov av marken bör vägas mot markägarens synpunkter. Det finns allvarliga brister i den nya planoch bygglagen, som folkpartiet framfört när vi första gången yrkade avslag på PBL. Det har dessutom därefter framkommit — vilket Bertil Danielsson kom in på i sitt anförande — att friggebodar i vissa fall har kunnat bli förbjudna enligt den lagstiftning som antogs den 26 november 1986. Även om utskottet nu i enighet har kunnat rätta till detta i det här betänkandet, så är det ett allvarligt bevis på de brister som PBL-stiftningen har. Herr talman! Folkpartiet har starka skäl att yrka bifall till reservation 2, med krav på ombearbetning av planoch bygglagen.

Emellertid har vi från vpk valt att inte nu eller under den allmänna motionstiden aktualisera dessa frågor på nytt.

Vi kommer säkert att aktualisera olika detaljer i lagstiftningen vid flera tillfällen under de närmaste åren. Det vore underligt om lagen skulle kunna fungera perfekt just med tanke på dess storlek och omfattning och de stora, övergripande frågor den behandlar. Vi får som sagt möjlighet att återkomma sedan man prövat lagen och dess tillämpning. I stort sett är lagen bra. Den innebär ett framsteg i förhållande till vad vi haft tidigare. Den är bra framför allt för de människor som kan sägas vara egendomslösa i samhället och som nu för första gången har fått möjlighet att utöva ett reellt inflytande, även om de inte råkar vara ägare till mark eller fastigheter. Så över till det som jag egentligen har anmält mig för, nämligen några kommentarer till en vpk-motion och den vpk-reservation som är fogad till betänkandet. Vpk har i en motion föreslagit att samhällsplanerande instanser skall ha ett större ansvar i framtiden för att strövområden, kolonilotter och mindre fritidsanläggningar skall finnas tillgängliga för alla människor. Motiven för detta förslag kan sammanfattas med att det nu föreligger betydande brister när det gäller möjligheterna för andra grupper än yngre, friska och resursstarka män att ha en meningsfylld fritid. Vpk har tidigare i olika sammanhang hävdat att all bebyggelse och bebyggelsemiljö måste göras tillgänglig för alla människor. Detta gäller också områden för fritid och rekreation. De regler som finns i den nya planoch bygglagen och naturresurslagen är av övergripande slag och har getts en utformning som gör det svårt för kommunerna att hävda dessa regler och omsätta dem i praktiken. Utrymme finns, som utskottet säger, för en utformning av fritidsmiljön på olika sätt. Det är riktigt att detta i första hand är en kommunal fråga. Det ansvar och de krav som kommunerna bör ha på sig då det gäller rekreationspolitiken behöver emellertid anges klarare. Vi har därför föreslagit ett riksdagens uttalande om detta. Förslag till bestämmelser och förordningar i syfte att tillgodose önskemålen om sådana fritidssysselsättningar som det stora flertalet människor efterfrågar och att göra bl.a. fritidsanläggningar och strövområden tillgängliga för alla bör kunna utformas av exempelvis statens planverk. Trädgårdsarbete som fritidssysselsättning är ett exempel på fritidsaktivitet som intresserar allt fler människor. Här behövs större insatser i de flesta kommuner för att tillskapa fler kolonilotter och koloniområden. Ett annat exempel på områden där det behövs ökade insatser och skärpta krav är friytor för lek och utevistelse. Ett tredje exempel är avsaknaden på tillgänglighet för handikappade när det gäller idrottsplatser, badplatser, strövområden och fritidsanläggningar över huvud taget. Herr talman! En anständig fritidspolitik innebär att det skall finnas reella möjligheter till en meningsfull fritid där människor lever och bor; i anslutning till bostadsområden samt vid daghem, skolor och arbetsplatser. Det finns därför anledning att göra ett tillkännagivande i enlighet med vpk-motionen och reservation 5, vilken jag yrkar bifall till.
Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tar man ställning till ett antal motioner om planoch bygglagen, PBL, och om utformningen av fritidsmiljön, väckta under år 1987. I betänkandet tar utskottet initiativ till en ändring av vissa bestämmelser i planoch bygglagen beträffande bygglovsfrihet för bl.a. komplementbyggnader i anslutning till småhus. En viss tveksamhet uppstod efter riksdagens beslut om PBL när det gäller rättigheten att utan bygglov få uppföra bl.a. skärmtak och kompletteringsbyggnader, s.k. friggebodar. Utskottet slår nu fast att lovfriheten i detta avseende görs i princip oberoende av planbestämmelserna. Det innebär en viss lättnad i förhållande till dagens situation. Till betänkandet har fogats fem reservationer från moderaterna, folkpartiet och vpk. I reservationerna 1 och 2 kräver moderaterna och folkpartiet en revidering av PBL innan denna träder i kraft den 1 juli i år. Förslagen i reservationerna går ut på att stärka fastighetsägarnas ställning och att försvaga kommunernas ställning. Moderaterna vill ha evig byggrätt och en frivillig översiktsplan. De vill inte ha några områdesbestämmelser, och dessutom vill de slopa lämplighetsprövningen utom plan. Folkpartiet vill förlänga genomförandetiderna. Man vill ha en genomförandetid på i genomsnitt 15 år. Men samtidigt vill man inte ha någon gräns uppåt. Då måste jag fråga folkpartisterna: Hur vill ni egentligen ha det? Ni får väl bestämma er. Antingen skall det vara en genomsnittlig genomförandetid på 15 år eller också skall det inte vara någon gräns alls uppåt. Det går nämligen inte att förena de båda förslagen. Man vill också tvinga kommunerna att inom loppet av två år upprätta planer för byggnation som kräver en detaljplan. Vidare vill man förlänga övergångsreglerna. Riksdagen hade att ta ställning till motsvarande förslag i november 1986, när beslutet om PBL fattades. Då avslogs förslagen av majoriteten, och så bör ske även nu. I en annan reservation vill moderaterna avskaffa det generella strandskyddet och ersätta detta med förordnanden där det är speciellt motiverat — detta för att bl.a. inom stora områden i landet bygga väsentligt fler fritidshus. Strandskyddet betraktas i dag av den breda allmänheten som en del av allemansrätten. Det ger folk fritt tillträde till stränder, dock med beaktande av de rättigheter och skyldigheter som alltid skall iakttagas när man vistas i naturen. Detta vill nu moderaterna ändra på genom att ge markägare rättighet att stänga ute allmänheten från stränderna. Dessa skulle bli en tillgång endast för markägarna. Allmänheten skulle mötas av stängsel och skyltar som säger att det är privat mark och privata badstränder. Detta skulle verkligen vara att vrida klockan tillbaka till en tid, då den som hade pengar kunde köpa sig ensamrätt till de strandområden som i dag är fria för allmänheten, då allmänt frekventerade badplatser kunde stängas av för privat bruk. Riksdagen avslog ett liknande förslag den 11 mars i år och bör besluta likadant nu. I vpk-reservationen vill reservanten att samhällsplaneringen mera skall inriktas på att rekreationspolitiken beaktas. Som planoch bygglagen samt naturresurslagen är utformade innebär de goda möjligheter att tillgodose de krav på planering av fritidsaktiviteter som reservanten avser, varför reservationen bör avslås. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 8 i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Rune Evensson har svårt att förstå att det kan behövas långa genomförandetider, och han frågar om förslaget om 15 år. Låt mig först säga att folkpartiet vill att gränsen i normalfallet skall vara minst 15 år. Därutöver skall kommunerna inte belastas med någon regel om hur lång genomförandetiden får vara. Utskottsmajoriteten vill däremot ge kommunerna möjlighet att sätta gränsen för den enskilde så snävt som vid fem år och ett tak vid 15 år, där vi börjar. Det är väl inte så svårt att förstå att det gör stor skillnad för markägare och fastighetsägare i generositet om gränsen sätts vid fem år resp. om gränsen sätts vid 15 år. Vi tycker i folkpartiet att utskottsmajoriteten ger de enskilda markoch fastighetsägarna oerhört snäva gränser. För enskilda personer, som har lyckats köpa en markbit eller på annat sätt fått möjlighet att bygga ett hus, måste det finnas rimliga regler om de skall kunna genomföra byggena. I reservationen har vi tagit upp de konsekvenser som den enskilde kan drabbas av. Det bästa ni socialdemokrater kan göra, när nu många andra saker måste förändras i planoch bygglagen på grund av bristerna, är att försöka se till att genomförandetiderna förlängs så att gränserna för de enskilda blir rimliga.
Herr talman! De argument som framförs av såväl Rune Evensson som andra är väl kända. Det är inga nyheter som presenteras, och jag skall undvika att dra i gång en lång debatt. Jag kan emellertid inte låta bli att säga något om Rune Evenssons synpunkter. Beskrivningen av moderaternas politik är en vrångbild. Det är att gå tillbaka i tiden att använda sådana argument som Rune Evensson här tar fram. Sverige är ett av de länder som har den allra största tillgången på områden som stränder, fria ytor och orörd natur, men vi har den kanske strängaste lagstiftningen när det gäller att förhindra människor att bygga och slå upp en liten stuga i dessa områden. Det hänger inte ihop. Varför skall vanligt folk inte tillåtas bygga ett litet hus vid strandkanten? Det finns en sådan utomordentlig rik tillgång till stränder och kuster i vårt land att det på intet sätt skulle äventyra allmänhetens tillgång till svensk natur. Den är så stor och rik och finns för oss alla. Den räcker till för både det och det andra — det borde även Rune Evensson inse.
Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket att säga i en replik till Rune Evensson, eftersom han inte hade så många kommentarer till vpk:s motion och förslag — det hade heller inte utskottet i betänkandet. Jag vill ändå till det som Rune Evensson anförde säga att det finns en rad viktiga aspekter som knyter an till de problem jag tog upp i mitt anförande nyss. Det är exempelvis aspekten att det i allra högsta grad är en angelägenhet att de människor som har det sämst Ställt här i samhället bereds större möjligheter till en meningsfull fritid. Därför är det angeläget både vad gäller deras rekreationsbehov och deras behov av semestervistelser och annat att man fäster större uppmärksamhet vid de frågor som vi har tagit upp och som jag något har uppehållit mig vid i anförandet. Jag tycker att det hade varit på sin plats att mer positivt understryka den stora betydelse som en meningsfull fritid har, inte minst då det gäller att komma till rätta med orättvisor mellan olika inkomstskikt. Detta är i alla högsta grad en klassfråga och en könsfråga. Det är nämligen i stort sett bara unga resursstarka män som har möjlighet att tillgodogöra sig det vi kallar en meningsfull fritid. Här måste göras stora insatser för att också bereda andra grupper i samhället större möjligheter att få sådan meningsfull fritid.

Herr talman! Allmänheten har i dag rätt att fritt ströva omkring i naturen och även runt stränder. Moderaterna säger att fritidshus kan byggas där det inte finns natureller kulturvärden. Men hur skall det avgöras? Vilka stränder är det fråga om? Skall dessa frågor avgöras genom en särskild planering för ändamålet eller genom översiktsplanen, som moderaterna säger nej till? Den som är van att ströva omkring i närrekreationsområden eller i vildmarken på sin fritid har helt andra värderingar i dessa sammanhang än moderaternas snävt egoistiska! Det är ett orättfärdigt förslag att denna frihet för alla skall kunna köpas bort av vissa som har råd. Jag vill säga några ord till Erling Bager beträffande folkpartiets förslag. Om kommunen konstaterar att en byggnation enligt en byggnadslovansökan skall föregås av planering, måste kommunen — om man skall följa folkpartiets förslag att ärendet skall avgöras inom två år — öka sin personal väsentligt för att klara sina uppgifter. Eller menar folkpartiet att man skall ge avslag på byggnadslovsansökningar på grund av personalbrist? Skall det stå så i besluten? Jag fick inget svar när det gällde genomförandetiden. Det går inte att ha en normal genomförandetid på 15 år utan att ha en gräns uppåt. Det måste vara antingen det ena eller det andra, och det vore bra att få reda på av Erling Bager hur folkpartiet vill ha det. Vissa punkter som folkpartiet har tagit upp i sin reservation finns redan med i planoch bygglagen. Ett annat påstående i Erling Bagers första inlägg var att den 1 juli är en viktig dag för fastighetsägarna. Ja, men inte bara för fastighetsägarna, utan hela svenska folket berörs faktiskt av planoch bygglagen. Alla människor får större möjlighet att påverka planläggningen. Demokratin byggs ut och det blir möjligt att ha diskussioner och information redan i programskedet. Det betyder att alla som bor i ett område får rätt att påverka och överklaga. Till vpk vill jag säga följande: Enligt följdlagstiftningen till PBL, som vi beslutade om den 11 mars, får kommunerna efter delegation från länsstyrelserna själva möjligheter att besluta om naturreservat och naturvårdsområden enligt naturvårdslagen. Även genom områdesbestämmelser och detaljplaner kan kommuner planera för fritidsaktiviteter. Närströvområdena borde kunna fungera både för skogsbruk och rekreation om skogsvårdslagens 21 § följs.
Herr talman! Rune Evensson är orolig för ett moderatförslaget om en något mjukare strandskyddslag skulle leda till oacceptabla förhållanden. Så är givetvis alls icke fallet. Vem skall avgöra, vilka områden skall skyddas, är det möjligt att avgöra sådana frågor? Undrar Rune Evensson. Vi har sagt att det är länsstyrelsen som skall utse de områden där man har särskilda skäl att skydda stränderna. I övrigt kan man på ett annat sätt än hittills tillåta vanliga människor att bygga en liten stuga. Man kunde sammanfatta Rune Evenssons inlägg på följande sätt. Socialdemokraterna ger råd till Medelsvensson, om vi får kalla honom så: Ströva gärna i naturen och se dig omkring, men du skall överge tanken på att få bygga dig en egen liten stuga vid strandkanten — det sätter vi stopp för.
Herr talman! Rune Evensson har svårt att förstå att en genomförandetid kan ha minimigränsen 15 år och göras längre. Man kan låta kommunerna få möjlighet att bestämma långa genomförandetider — t.ex. 20 eller 30 år. Om vårt förslag genomförs ger lagstiftningen möjlighet att bestämma långa genomförandetider. Ni socialdemokrater har varit med om att genomdriva en lagstiftning där maximigränsen är 15 år och med möjlighet till en minimigräns på 5 år. Det är ganska lätt att förstå att skillnaden är stor. Det borde också vara lätt för Rune Evensson att förstå att om man har en minimigräns på 15 år, kan genomförandetiden göras ännu längre om man så vill. Det bör inte i lagstiftningen finnas sådana begränsningar som ni har genomfört. Huvudlinjen i synen på PBL avgörs av hur mycket makt kommunerna och samhället skall ha och hur mycket makt man vill ge till enskilda människor. Vi i folkpartiet har den inriktningen att vi anser att enskilda skall få större inflytande och att kommunerna skall ha något mindre inflytande. Vi vill ha en bättre balans här. Rune Evensson sade också att det är viktigt att kunna påverka via samråd och dylikt. Vi tycker det är bra att Hyresgästföreningen får möjlighet att vara med om samråd, men varför vill ni inte ge miljövårdsorganisationer, villaägarföreningar och köpmannaförbund samma möjlighet? Där har ni sagt nej. Vi tycker att även sådana sammanslutningar borde ha möjlighet att påverka genom samrådsförfarandet.
Herr talman! Det är riktigt som Rune Evensson säger att kommunerna har fått större möjligheter att agera i de frågor som vi har tagit upp, t.ex. när det gäller strövoch rekreationsområden, koloniområden och liknande. Men den springande punkten i det hela är att det är angeläget att markera för kommunerna att de skall ta större ansvar för att något skall hända på detta område. Det som gör detta så angeläget är att människorna i samhället har så olika förutsättningar att kunna ta del av de möjligheter som redan finns i många kommuner. Det finns människor som i dag inte har råd att utnyttja ens de möjligheter kommunerna har, mycket mindre semesteranläggningar i fjällen eller på Västkusten. Det finns handikappade i samhället som inte kan få tillträde till en rad anläggningar som finns, och det är för dessa människors skull som det är angeläget att framhålla att kommunerna måste ta ett större ansvar och göra större insatser. Det är vad vi från vpk:s sida är ute efter i denna fråga.

Herr talman! Det låter på Bertil Danielsson som om alla stugor vore små stugor av 15-20 kvadratmeters storlek, som inte gör någon större skada i naturen. Den uppfattningen får man när lyssnar till Bertil Danielssons inlägg. Verkligheten är naturligtvis en helt annan. Vi har i dag många stugor som ligger intill stränderna och som enligt gammal lagstiftning har möjlighet att ligga kvar där. De som äger dem är alltid väldigt noga med att stänga av vägen ned till stranden för allmänheten. Den situationen skulle komma att uppstå, menar jag, om vi skulle följa Bertil Danielssons förslag. Vidare sade Bertil Danielsson att det finns så många stränder som inte behöver det skydd som strandskyddet innebär. Då skulle jag vilja fråga: Var någonstans finns de? Jag kommer själv från västkusten, och jag känner inte igen det resonemanget. Att fritt få ströva omkring i skog och mark anser jag är omistliga värden och att utestänga allmänheten från den rätten vore verkligen att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. Sedan ondgjorde sig Bertil Danielsson över att vi har ändrat i lagstiftningen när det gäller komplementbyggnader. Jag vill påstå att det är naturligt att man gör justeringar i en så omfattande lagstiftning. Jag tror inte att det är den sista justeringen — vi kommer säkert att gång efter annan få se över saker och ting som kanske inte blivit riktigt som vi hade tänkt oss. Bertil Danielsson påstår att det här är svåröverskådligt. Jag vill påstå att den gamla lagstiftningen var än mer svåröverskådlig, genom att den var från 1947 och gång efter annan hade lappats på med nya lagförslag. Sedan konstaterar jag att jag inte fick något svar av Erling Bager när det — Prot. 1986/87:105 gällde byggnadslovsansökningar för att bygga utanför planlagt område där 9 april 1987 kommunen konstaterar att man först behöver planera och där folkpartiet har föreslagit att man från kommunens sida måste lämna byggnadslov om inte kommunen svarar inom två år. Jag menar att man för att klara av det kravet måste förstärka stadsarkitektkontor och liknande.

Herr talman! Det var inte många månader sedan vi hade den stora debatten i denna kammare om den nya planoch bygglagen. Jag tänker inte upprepa argumenten därifrån. Orsaken till att jag begärt ordet med anledning av detta betänkande är att utskottet nu förhoppningsvis rett ut vissa missförstånd som visat sig i arbetet med tillämpningsföreskrifterna när det gäller detta stora lagkomplex. Ett enigt utskott gör nu vissa förtydliganden och föreslår riksdagen besluta om vissa ändringar i planoch bygglagen som jag särskilt vill fästa uppmärksamheten på. Först några ord om begreppet samlad bebyggelse. I planoch bygglagen har kraven att söka bygglov lättat när man vill ändra på eneller tvåbostadshus. När det gäller hus på landet, alltså hus som inte ingår i s.k. samlad bebyggelse tillkommer ytterligare lättnader. Där behöver man inte heller bygglov för mindre tillbyggnader innanför 4,5 meter från tomtgränsen. Man kan också göra stora ombyggnader inomhus utan att begära bygglov. Nu har det uppkommit en diskussion om vad som skulle vara ”samlad bebyggelse”. 10-20 hus står det i riksdagsbeslutet. Men vad menas med hus? Några har tolkat det som om garage och andra uthus skulle inräknas så att en enda gård i sig själv skulle kunna utgöra ”samlad bebyggelse”. Detta är naturligtvis inte meningen. På s. 12 anför bostadsutskottet: ”— —— med hus inom samlad bebyggelse avses bostadshus men också andra byggnader som inte är komplementbyggnader till bostadshus, t.ex. butiker och industribyggnader.” Jag hoppas att det kan vara utklarat genom det här. Sedan vill jag säga några ord om friggebodarna. Det är verkligen skönt att man har rätt att sätta upp en liten kompletterande stuga som man vill på tomten utan att begära bygglov. Denna rätt kvarstår genom PBL och utökas nu, tvärtemot vad man har kunnat läsa i pressen. Man kommer också att ha rätt att uppföra en friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 m, om grannen tillåter. Med nu gällande bestämmelser måste man söka bygglov för det. Vidare får man använda stugan också för bostadsändamål, t.ex. som gäststuga, vilket inte är tillåtet med nu gällande lagstiftning. Den rätt man har i dag att sätta upp en friggebod kvarstår alltså, och vi har dessutom utökat den. Jag vill också säga några ord om rätten att domstolspröva gatukostnader. Kommunen har rätt att debitera fastighetsägare kostnader för utbyggnad av gator också i gamla bostadsområden. Det är viktigt att man utan risk att 121 behöva betala rättegångskostnader kan få en domstolsprövning av om debiteringen är rimlig. Utskottet slår på s. 14 fast att: ”Endast om fastighetsägaren kommer med otillräckligt grundade påståenden inom ramen för en jämkningstvist, bör han riskera att få bära sina egna rättegångskostnader. Därmed avses påståenden som grundas på felaktiga sakuppgifter, inte endast det förhållandet att fastighetsägaren gjort en annan rättslig bedömning av jämkningsmöjligheterna än den domstolen stannat för.” — Det sista är det viktiga. Till sist vill jag nämna att en moderat och en folkpartistisk bostadsminister liksom en centerpartistisk under årens lopp har arbetat med PBL-reformen. Det är ett stort lagkomplex. Jag vill betona det som utskottet säger på s. 4, nämligen att utskottet står ”öppet för att det, efter ett lagstiftningsarbete av den omfattning som den nya planoch bygglagen och därtill anknytande lagstiftning har fått, kan uppkomma behov av justeringar och förtydliganden.” Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med lagen slår larm om lagen medför otympligheter och krångel. Det är också viktigt att använda sunt förnuft och tolka lagen så att den passar den bygd där man bor. Vår avsikt har varit att underlätta för människor och att ge större utrymme för förtroendevalda att fatta beslut närmare dem som berörs av besluten, med hänsyn till att det finns så stora skillnader på förhållandena i olika delar av landet.

Herr talman! Till bostadsutskottets betänkande 9 har fogats endast en moderat reservation. Den handlar om Strängsforsen. Vi yrkar på att denna fors inte skall ingå i NRL, naturresurslagen. Åsikterna om huruvida en utbyggnad av Strängsforsen skall ske eller inte har under många år varit delade. Inte mindre än tio gånger har riksdagen avvisat motionskrav om stopp för utbyggnad. Sedan flera år ligger en ansökan om utbyggnad hos regeringen för avgörande. Fallrättsägaren, Uddeholm Kraft AB, har nu omarbetat sin ansökan, vilket innebär att förutsättningar att bevara och utveckla fisket kommer att finnas. Miljöpåverkan blir också mindre genom att överdämningen minskas. Betydande forssträckor bevaras orörda om man följer det nya alternativet. Mot denna bakgrund är det märkligt att utskottsmajoriteten nu intar en annan ståndpunkt än tidigare. Det nya alternativet blir ju inte föremål för någon prövning i och med majoritetens ställningstagande. Vi moderater vidhåller vår tidigare ståndpunkt att en utbyggnad av Prot. 1986/87:105 Strängsforsen skall få prövas enligt vattenlagen och att regeringen skall fatta — 9 april 1987 sitt beslut mot denna bakgrund. Vattenkraften är en ren kraftkälla och förorsakar inte någon försurning eller liknande påverkan i naturen. Kan utbyggnader göras utan att ingreppen blir stora är vattenkraft i jämförelse med exempelvis kolkondenskraft klart miljövänligare. Den negativa påverkan som en utbyggnad av Strängsforsen skulle utöva på omgivningarna är liten. Det förtjänar påpekas att det inte finns någon enighet i bygden kring Strängsforsen om att stoppa en utbyggnad. Många befarar att avfolkningen fortsätter och att den negativa trenden inte bryts, om inget görs. De utfästelser som Uddeholm iklätt sig genom att lova att bygga även en vintersportanläggning skulle resultera i att över 100 arbetstillfällen skapades. Detta säger nu utskottsmajoriteten nej till. Socialdemokraternas hållning är förvånande. Samtidigt som man vill avveckla kärnkraften i förtid säger man nej till en billig och miljövänlig energikälla, som skulle kunna ersätta en del av kärnkraftselen. Dessutom säger man nej till en hel bygds möjlighet att få många nya arbetstillfällen. De åberopade miljöskälen har också mist sin aktualitet genom det nya utbyggnadsalternativet som har presenterats. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Först några allmänna synpunkter på vattenkraften. Den elektricitet vi i dag får från de redan utbyggda älvarna är oerhört värdefull för vårt land. Investeringarna är i de flesta fall avskrivna, och elströmmen från dessa vattenkraftverk är synnerligen billig, något eller några ören per kWh. Vi får också mycket ström från dessa kraftverk. En svensk får 50 96 mer elektricitet enbart från redan utbyggda vattenkraftverk än all ström som en — Prot. 1986/87:105 västtysk använder. Kunde vi hålla förbrukningen av elektricitet nära de ca66 9 april 1987 TWh som vattenkraften ger oss skulle det innebära stora ekonomiska fördelar för landet. Det skulle då finnas utrymme attt.ex. sänka momsen och arbetsgivaravgiften kraftigt och kompensera skattebortfallet med höjd elskatt, utan att elpriset blev högre för konsumenten än i dag. Både näringslivet och hushållen har alltså mycket att vinna på att vi använder elektriciteten förnuftigt, dvs. bara till ändamål där den är särskilt lämplig. Energihushållningens möjligheter måste bli mer kända och få ett effektivare stöd från samhället, både lagstiftningsvägen och ekonomiskt. De stora rikedomar som vattenkraften ger tas bort från de kommuner som producerar den, huvudsakligen i mellersta och norra Sverige, och hamnar i södra Sverige. Jämtland, t.ex. skickar enligt uppgift varje år ca 2 miljarder kronor söderut. Nästan varenda älvsträcka är exploaterad utan att jämtarna får någon glädje av det. Jag vill också gärna nämna att vår f. d. kollega i denna kammare, Rolf Rämgård, nu kommunalråd i Älvdalen i Dalarna, arbetar för att länsstyrelsen skall begära att en del av de vattenkraftsrikedomar som skapas i vårt län skall stanna där. Vattenkraften är ren, den är en förnybar resurs som drivs av solen. Ändå bör vi nu vara ytterst restriktiva när det gäller att utvinna ytterligare vattenkraft. De flesta är överens om detta. Den stora utbyggnadsepoken är över. De få älvsträckor som ännu är orörda måste sparas, därför att det är oerhört viktigt att vi också lämnar orörd natur till kommande generationer. De djur och växter som är beroende av rinnande vatten har rätt att leva. Några få generationer människor får inte utplåna de ekosystem som rinnande vatten utgör. Centern vill ytterligare stärka skyddet för de fyra orörda Norrlandsälvarna och föreslår att man skall utarbeta ett skydd liknande det som gäller nationalparkerna, skapa ”nationalälvar”. Jag yrkar bifall till reservation 2. Folkpartiet vill att riksdagen skall slå fast att utbyggnadsnivån 66 TWh skall utgöra den slutliga nivån för vår vattenkraftsutbyggnad. Vi anser att det är mindre lyckat att låsa fast ett visst terawattimmetal. Dels vet vi inte hur mycket som enligt vattenlagen kan bli tillåtet — det kan bli lägre än 66 TWh — dels finns det olika uppgifter om hur mycket som egentligen är utbyggt i dag. Enligt vissa beräkningar har vi redan mer än 66 TWh. Vi kan alltså inte biträda reservation 1. Betänkandet upptar ett antal reservationer som är likalydande med dem som vi avgav för några månader sedan. Centern anser att Hårkan, Edänge och Ammerån bör ingå i naturresurslagen för att skyddas. Det är tragiskt att riksdagen inte skall ta hänsyn till att de människor som berörs av utbyggnaden så kraftfullt motsätter sig den. När det gäller t.ex. Ammerån har ett enigt kommunfullmäktige i Ragunda kommun avstyrkt en utbyggnad. Kommunstyrelsen följer nu upp detta beslut och föreslår fullmäktige att hos länsstyrelsen söka tillfälligt naturskydd av hela Ammerån. Klarälven har upprepade gånger behandlats av utskottet. Vi anser oss nu ha fått övervägande skäl för att föra in Strängsforsen i naturresurslagen. Jag yrkar bifall till reservation 4 och till utskottets hemställan i betänkan 125 det under moment 10. När det gäller Råneälven anser vi inte att det finns tillräckliga skäl att ändra naturresurslagen och tillåta prövning av en viss del. Råneälven bör kvarstå under naturresurslagens skydd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under moment 9.

Herr talman! — Jag höll på att säga oss emellan sagt, men riktigt så illa är det ju inte med antalet ledamöter i kammaren. Under den allmänna motionstiden i år har vpk i en partimotion återkommit till och upprepat förslag om att olika vattenområden och älvsträckor, utöver dem som redan är undantagna från vattenkraftsutbyggnad, skall skyddas. Flera av de älvar och älvsträckor beträffande vilka vpk tidigare varit ensamt bland riksdagspartierna om att föreslå undantagande från utbyggnad har under senare år fått anslutning från andra partier. Så var exempelvis fallet med Råneälven, som genom ett riksdagsbeslut under fjolåret blev omfattad av det skydd som naturresurslagen ger.

Det är utomordentligt glädjande och visar att kamp lönar sig. Vi kommer från vpk:s sida att fortsätta kampen för att också andra fallsträckor och vattenområden med lika stora bevarandevärden skall undantas från utbyggnad. Hylströmmen i Voxnan, Haverö strömmar i Ljungan och Långan i Indalsälven som i likhet med Råneälven undantogs i fjolårets riksdagsbeslut — vilket inte regeringen hade föreslagit — måste snarast få efterföljare, helst med regeringens stöd. Bland eventuella utbyggnadsprojekt och vattendrag eller områden där det finns mycket starka bevarandeskäl framstår några som mer angelägna än andra.

Det här gäller framför allt följande områden: Ammerån och Hårkan i Indalsälven, Edänge i Mellanljusnan och Voxnan uppströms Edsbyn, Emån samt Jaurekaska i Luleälven. Dessa bör snarast undantas från utbyggnad och skrivas in bland övriga undantagna i naturresurslagen. Vpk anser inte att vi har råd att göra oss av med de värden som finns i våra ganska fåtaliga orörda eller i stort sett orörda vatten. Ett sådant synsätt överensstämmer också väl med en ganska samstämmig uppfattning om att byggandet av nya stora vattenkraftverk i Sverige måste anses vara avslutat. Riksdagen har också i tidigare ställningstaganden gett uttryck för detta och ställt sig bakom konkreta program och åtgärder för satsning på och utveckling av nya energikällor. Som framgår av utskottsbetänkandet och de reservationer där vpk finns med föreslår vi att ytterligare tio vattenområden och älvsträckor får ingå i Prot. 1986/87:105 naturresurslagen och därmed undantas från utbyggnad. Vi föreslår att 9 april 1987 riksdagen skall ge regeringen till känna att förslag skall föreläggas riksdagen om detta. Bland dessa objekt kan nämnas Gide älv, Meåforsen och Klippen. Olika utredningar visar klart på mycket stora bevarandevärden, och i de kraftsutbyggnaden, flesta fall finns starka lokala opinioner för ett bevarande. mr Det har sedan vi senast behandlade vattenkraftsutbyggnaden här i kammaren för 4-5 månader sedan hänt en hel del beträffande några tänkbara utbyggnadsprojekt. Det har redan nämnts något om detta i debatten här i kväll. Jag börjar med Ammerån. Kommunfullmäktige i Ammerån i Ragunda kommun, inte bara kommunstyrelsen, har nyligen enhälligt beslutat om att söka naturskydd för hela Ammerån. Jag hoppas självfallet — och vi hoppas väl alla som vill bevara Ammerån och undvika den överledning som planeras — att naturskyddet skall stärka åns och kommunens ställning vid en prövning i vattendomstolen. Det kommer dessutom att utgöra stöd för de krafter i Jämtlands län som arbetar för att behålla en del av kraftpengarna i länet. Det har sagts att de som arbetar mot den här överledningen av Ammerån inte skulle vara anhängare av att man skall kunna producera mer elkraft i det här landet. Men det är tvärtom så att inte minst de krafter som jobbar för detta är för en effektivare användning av de befintliga kraftverken, medan kraftföretagens intresse är att producera så mycket el som möjligt med så stora vinster som möjligt. Kraftföretagen har, som Birgitta Hambraeus så riktigt påpekade, inte tagit något socialt ansvar för den bygd där man har tagit ut sina enorma vinster. Man har inte respekterat de demokratiska beslut som har fattats i vissa kommuner och i Ragunda kommun. Man är uppenbarligen fullt i stånd att mot kommuninvånarnas vilja rasera i det här fallet det sista som finns av värdefull orörd vattenmiljö. Jag tror det är viktigt att slå fast tre saker som har att göra med Ammerån. 1. Ammeråns överledning är inte oundgängligen nödvändig för det som nu kallas Ammeråprojektet och som kraftverksbolagen har gått ut med stora och glättiga broschyrer om för att presentera för allmänheten. 2. Ammeråns överledning innebär en total förstörelse av en av Sveriges mest värdefulla åar. 3. Ammeråns överledning innebär en ytterligare utarmning av en redan hårt drabbad inlandskommun. Det är därför viktigt att fortsätta kampen för ett bevarande av Ammerån, till gagn för både nuvarande och kommande generationer människor uppe i denna bygd. Då det gäller Edänge och Edängefors kan nämnas att det har varit förhandlingar i vattendomstolen. Det har kommit fram nya sakskäl för ett bevarande av Mellanljusnan i outbyggt skick. Edängeprojektet syftar till att beröva hälsingeborna ett mycket fint område. En stor del av det område som berörs innehåller högvärdiga artrikedomar med myriader av liv. Dessa områden är för många människor mycket fascinerande, och dessutom är de upplevelser som man kan få här helt gratis. Ett ingrepp här betyder att allmänhetens rätt att ta del av dessa upplevelser förvandlas till ett enskilt kraftföretags rätt, till kommuninvånarnas nackdel 127 och till ett fåtals fördel. För befolkningen i det berörda området och för en naturintresserad allmänhet skulle detta kraftverk — om det kommer till stånd —- innebära stora nackdelar. Det skulle innebära att oersättliga naturvärden förstörs. Antalet växtarter i strandzonerna kommer att decimeras till ungefär hälften, och en mängd värden skulle helt försvinna. Herr talman! Sedan vi sist behandlade detta område har det kommit fram en del nya omständigheter både när det gäller Ammerån och Edängeprojektet som talar för att Ammerån och Mellanljusnan skall undantas och skrivas in i naturresurslagen. De som har haft möjlighet och ork att följa med i massmedia har kunnat se att också när det gäller ett annat mycket viktigt vattendrag, Emån, har det hänt en del som möjligen kan vara till fördel och förhoppningsvis leda till att även Emån bevaras ifrån utbyggnad. Malfisken har förmodligen sin enda reproduktionsplats i detta land i Emån. Det finns krafter som från den utgångspunkten nu verkar för att man skall fridlysa malen och på det sättet få ytterligare ett skäl till att Emån skall bevaras. I vpk-motionen Bo523 har Jörn Svensson tagit upp problemen med den långsiktiga samhällsoch miljöplaneringen i Skåne. Där pekas bl.a. på den svårartade konflikten mellan miljö och industri som föreligger i ett flertal kommuner. Den kommunala planeringen har visat sig inte kunna räcka till för att skapa ett grepp om situationen. Även om riksdagen genom bl.a. beslutet om den nya planoch bygglagen tagit ställning för en planering i decentraliserade former och även om det främst anhkommer på kommunerna och länsstyrelserna att ta initiativ i enlighet med motionsförslagen, är de faktiska förhållandena så alarmerande att det är motiverat med övergripande statliga insatser. Utskottet har inte heller helt uteslutit sådana insatser och utgår från att åtgärder vidtas utan att riksdagen begär det, om så skulle visa sig vara erforderligt. Jag hoppas att detta gäller även om reservation 10 inte blir bifallen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Först vill jag säga att jag inte är ute efter något ytterligare parallellt regelsystem. Bostadssektorn och byggandet är så genomreglerade att det i hög grad behövs förenklingar i stället. Jag tror att det finns andra åtgärder än ytterligare detaljreglering för att lösa problemen med fuktoch mögelskador, som jag tar upp i min interpellation. Det är ett besvärande problem, som blir alltmer omfattande. Därför är det högst angeläget att uppmärksamheten ständigt riktas på det och att ett kontinuerligt arbete läggs ner för att hitta en lösning. Vi behöver kanske ett nytänkande på detta område. Det är inte fråga om bara nya regler. Kanske vi behöver en kampanj så att bostadsbyggare, arkitekter och kommuner kan lära sig mer om konsten att bygga bättre och mer varaktigt. Den viktigaste delen i arbetet med att få bort fukt och mögel ur våra bostäder måste vara att se till att vi bygger på ett sådant sätt att fuktoch mögelproblem aldrig uppstår. Där finns det fortfarande mycket övrigt att önska. Vi kan nu t.ex. konstatera att mycket av fuktoch mögelproblemen kom till under miljonprogrammets epok, då kvantitet sattes före kvalitet. Vi står nu inför ett stort upprustningsarbete när det gäller att åtgärda miljonprogrammets bostäder. Vi befinner oss också i en situation liknande den som rådde före miljonprogrammets tillkomst med brist på bostäder. Det är därför nu viktigt att vi inte återigen åsidosätter kvaliteten i byggandet. Det är inte minst av det skälet som jag har väckt denna interpellation, men också av det skälet att kvalitetstänkandet i byggandet fortfarande alltför ofta kommer i andra hand. Fortfarande kan man se hur hyreshus byggs där grässlänten lutar skarpt in mot fasaden som ett dike. Fortfarande kan man hitta byggen med skarvade vattenledningar dolda bakom masonitskivorna i väggarna, hus där fönsterblecket lutar in mot fönstret och taket strax ovanför slutar jäms med ytterväggen. Fortfarande tycks det vara så att knopparna på köksskåpen får kosta vad som helst, medan förebyggande åtgärder mot fukt och mögel helst skall vara gratis. Det måste i rimlighetens namn bli både bättre och billigare att husen byggs rätt från början än att man i efterhand slösar miljarder på onödiga reparationer. Uppenbarligen finns det i de statliga lånebestämmelserna ingen känsla för kvalitetsbyggande. För att klara lånetaket prutar man ofta på kvaliteten. Det är inte tillfredsställande. Bostadsministern räknar upp en del åtgärder som har vidtagits och som är på gång. Det är bra. De baseras på beslut som även vi i centern ställt oss bakom. Det är i morgon exakt ett år sedan bostadsutskottet tog beslutet om forskningsoch utvecklingsarbete med särskild inriktning på problemen i flerbostadshusbebyggelse. Jag har ännu inte själv sett några resultat. Vi får hoppas att det inte dröjer alltför länge innan vi får se några sådana. Problemen tycks ju växa på det här området. Beträffande den andra delfrågan, om kompletterande bestämmelser till planoch bygglagen, tror jag att det är bra om bostadsministern, som han säger, inte tvekar att ställa sig bakom förslag som innebär skärpta krav på fuktskydd i byggnader. I så fall tror jag att vi är ense på den punkten. Beträffande den tredje delfrågan om lånebestämmelserna är jag inte nöjd med svaret. Eftersom kvaliteten fortfarande kan eftersättas måste det finnas brister kvar som borde åtgärdas. Lånetakets konstruktion har jag nämnt. Det är en sak. Men även när det gäller kontroll och prövning i samband med bygglov måste det finnas brister.